Herr talman! Sverige var inte neutralt i denna konflikt och har naturligtvis nu inte några andra möjligheter att agera än inom FN:s ram och fullfölja sin roll. Däremot kan det finnas andra nationer som förhöll sig mer neutrala och som har större möjligheter att agera och accepteras av den nuvarande regimen för att lösa problemen med de omedelbara humanitära behoven, försörjningen med mat och mediciner. Målsättningen på litet längre sikt måste naturligtvis vara att demokratin och de mänskliga rättigheterna skall förverkligas också i Irak och den nuvarande regimen störtas och ställas till svars för sina illgärningar mot såväl det irakiska folket som människorna i norra Irak, dvs. kurderna. I denna utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter ingår naturligtvis också flyktingarnas återvändande till sina hemtrakter. Jag pekade i mitt förra inlägg på en möjlighet, nämligen att FN-medlemmar som har förhållit sig mindre aktiva i denna situation kanske skulle kunna medverka till en lösning av den låsta situation som för närvarande råder.
Herr talman! Jag förmodar att vi är ganska överens om Saddam Husseins roll. Problemets kärna är emellertid att det är vanliga människor som kommer i kläm. Även om det är fråga om multilaterala insatser måste varje nation anstränga sig till det yttersta för att hitta bra lösningar. Det är där som passiviteten kommer in. Jag anser att regeringen skulle kunna göra ännu mer. Jag återkom till frågan om dessa företag. För en stund sedan lämnade jag över ett pressklipp till en av regeringens sakkunniga, Där har jag hämtat min information om att det finns flera läkemedelsföretag i bl.a. Sverige som vägrar leverera läkemedel mot den betalning som de kan få. Det står i artikeln att det kan vara banker i Sverige som vägrar att lämna ut Iraks frysta medel. Detta framstår i artikeln som allvarligt. Regeringen borde undersöka saken närmare. Om det förhåller sig på detta sätt fungerar ju inte sanktionerna på det sätt som är avsett. Det talas i artikeln även om att Irak har gjort ungefär 200 medicinska beställningar runt om i världen, men inga har resulterat i några mediciner, vilket låter bestickande. Detta leder naturligtvis till att civilbefolkningen kommer i kläm, och detta kan man som humanist aldrig acceptera. Därför menar jag att man vid diskussioner i FN måste pröva om det finns inslag i dessa sanktioner som kan justeras på ett sådant sätt att civilbefolkningen inte kommer i kläm lika mycket som nu -- i kläm kommer den emellertid att komma så länge det finns sanktioner. Jag tycker också att man måste göra det ännu lättare för Irak att sälja sin olja. En del av de villkor som man förknippar med detta är kanske väl hårda. Därför tycker jag att det är viktigt att regeringen utnyttjar sina möjligheter att påverka utformningen av sanktionerna. Ett bra sätt är att tala med regeringens företrädare i FN som vi nu har i Jan Eliasson när det gäller det humanitära området och frågor om mänskliga rättigheter. Vidare tror jag att det kunde vara bra att aktualisera vaktstyrkans sammansättning och att man i allt större utsträckning använder sig av icke allierade för att delta i arbetet i Irak. Det är klart att USA:s inblandning inte gör situationen lättare. I stället gör den, i alla fall delvis, att det blir svårare att komma fram till en lösning av de här problemen. Jag skulle alltså vilja ha svar på framställda frågor. Dessutom undrar jag när det gäller biståndet om man inte i ökad utsträckning måste inrikta sig på jordbrukssektorn för att verkligen åstadkomma hjälp till självhjälp.
Herr talman! Inte heller jag tror att vi har delade uppfattningar om Saddam Hussein. Om det vore så, skulle det ju vara förfärligt. Jag vill med kraft understryka att vi inte bara får säga att han är en förskräcklig person och, som någon här sade, att problemets kärna är att civilbefolkningen kommer i kläm. Jag förstår precis vad som menas. Men problemets kärna är egentligen att Saddam Hussein sitter kvar. Det är ju detta som gör att hanteringen blir så ofantligt svår. Han vägrar ju, skulle jag vilja säga, att underordna sig, att acceptera, elementära krav från civilbefolkningens sida och varje form av uppgörelse med FN. Ännu en gång vill jag framhålla att jag inte tror att vi har olika uppfattning om personen Saddam Sedan vill jag upprepa att vi var medförslagsställare den 5 mars. Och jag vill gärna ha sagt att Sveriges regering framöver inte kommer att göra annat än att tillsammans med övriga nationer i FN försöka skärpa opinionstrycket. Vi har en beredskap via de kanaler som står till buds för oss -- jag ser gärna också nya kanaler, om sådana kan etableras -- för att ytterligare hjälpa civilbefolkningen. Vi har inget annat önskemål. Från regeringens sida finns alltså beredskapen att accentuera, öka, hjälpen. Jag hoppas verkligen att den dagen är mycket nära förestående då vi kan göra en massiv insats för dessa arma människor. Det som Berndt Ekholm tog upp med anledning av tidningsartikeln kan jag inte kommentera. Det finns all anledning att gräva utifrån den källan. Det kan ju finnas förklaringar i det avseendet som inte finns med i tidningsartikeln. Men jag vet inte hur det förhåller sig, och därför vill jag inte polemisera mot vad som stått i tidningen. Jag tackar ändå för att detta togs med här, så att vi fick kännedom om de här sakerna. Ännu en gång vill jag säga: Beredskap finns, och önskemål finns. Framöver -- jag tror inte att den möjligheten står till buds i dag -- är det säkert jordbrukssektorn som behöver bistånd.

Herr talman! Jag tror att vi nu närmar oss varandra. Vi är ju, självklart är det så, överens om att det är Saddam Hussein som måste ge vika. Det är ju på grund av Saddam Hussein som vi har dessa FN sanktioner. Jag har inget emot en skärpning av trycket på Saddam Hussein och hans regim. Men vi måste hitta lösningar för att hjälpa civilbefolkningen. Jag tar fasta på det som biståndsministern sade i sitt senaste inlägg, nämligen att det finns en beredskap om vi behöver göra ytterligare hjälpinsatser. Det behovet finns. Det är helt klart. Därför tror jag att det är bra om biståndsministern så snart som möjligt söker samråd i FN för att på något sätt bryta upp den stelbenta apparat som man nu har och försöker finna flexibla lösningar. Det måste rimligen vara möjligt.

Herr talman! På Hans Göran Francks vägnar får jag tacka för svaret på frågan. Svaret som statsrådet serverade är inte kryddat med några nya rätter. Tvärtom andas svaret att man inom departementet vill betänka sig, som det så vackert heter, innan man ger svar på tal. Herr talman! Den sittande regeringen har en framtoning av att allt oftare utestänga politiskt öppen insyn. Här fanns tidigare en kommitté med parlamentariker och experter som jobbade. Det var kommittén för översyn av hyreslagstiftningen, som nu har entledigats. Kommitténs ordförande ville sluta, men då borde man ha kunnat välja en annan ordförande och låta kommittén fortsätta sitt arbete. Nu väljer man en modell med departemental översyn av frågan. Departementet och dess jurister kan i lugn och ro innanför slutna dörrar förbereda och föra de slutna rummens politik vidare, fritt från närmare insyn från politiker och konsumenter. Varför väljer starådet och den nu sittande ministären det slutna rummets filosofi? En snabb och öppen reformering av hyreslagstiftningen borde var angelägen för alla, inkl. statsrådet Vad händer i dag ute i samhället? Besittningsskyddet berörs bl.a. På grund av regeringens förda politik drabbas tusentals hyresgäster av vräkning. Förra året var det mer än 5 000 vräkningar. Var finns smärtgränsen? Skall de uppgå till 10 000 i år? Det är detta som är konsekvensen av regeringens politik. Vilken garanti finns det, herr talman, för att man inom departementet arbetar vidare med de problem som angavs i direktiven? Nu säger statsrådet att man avser att ta ett samlat grepp på hyreslagstiftningens område. Kommer man då att välja samma strategi som för Georg Danells mångomtalade utredning, med begränsad remisstid och ett minimalt antal remissinstanser, innan man på riksdagens bord lägger fram ett lagförslag som omfattar hyreslagstiftningen? Redan i dag borde statsrådet kunna ge ett besked om hur regeringen avser att förfara med den aviserade samlade hyreslagstiftningen. Kommer det att bli något förslag? Kommer eventuellt förslag att i god tid hinna remissbehandlas i en bred remissomgång? Det är många som ställer sig den frågan. Med den turbulens och det kaos som i dag råder på bostadsmarknaden bör rimligen statsrådet och regeringen ta sig en allvarlig funderare även på hyreslagstiftningens område. Man bör också påskynda avtalet med de här frågorna. Regeringen bär ändå ansvaret för att frågorna blir belysta och att förslag föreläggs riksdagen så snart som möjligt. Det är det vi väntar på. Särskilt nöjd med svaret är jag inte. Nu är inte Hans Göran Franck här, men jag tror att han delar den uppfattningen om det svar som jag har tagit emot här i riksdagen. Det skall bli intressant att höra vad statsrådet säger i den fortsatta debatten.

Herr talman! Jag vill börja med att svara på de frågor som Magnus Persson har ställt. Inledningsvis vill jag säga att vi inte har bestämt oss för i vilka former översynen inom justitiedepartementet skall ske. Det kan eventuellt bli så att den utmynnar i någon ny utredning om någon av de frågor som har aktualiserats i översynen. Vad detta innebär är egentligen ingenting mer eller mindre än att vi inom departementet tänker ta oss en ordentlig funderare på hela hyresrättslagstiftningen. Som sades här tidigare vill vi också se resultatet av utvärderingen av bruksvärdessystemet. Detta tillsammans med de remissvar som kommer in med anledning av hyreslagskommitténs betänkande kommer att ge oss en bra grund för att arbeta vidare med frågorna. Jag tycker för min del att detta är ett uttryck för en mycket ansvarsfull behandling från regeringens sida av dessa mycket viktiga frågor. Jag kan lugna såväl Magnus Persson som Birger Andersson med att regeringen avser att ta sig an dessa frågor med stor kraft. Jag tackar särskilt Birger Andersson särskilt för hans synpunkter och vill återigen säga att vi utgår från att förslag skall kunna läggas fram för riksdagen förhoppningsvis under våren 1993.
Fru talman! Birger Andersson verkar lättad för att han blivit entledigad från en kommitté, vilket förvånar mig storligen. Jag vet inte om kommittén var så krånglig, så att ni inte kom någonvart. Annars är det ett anmärkningsvärt inlägg, bortsett från de allmänna synpunkter som framförts. Till statsrådet vill jag säga att vi inte är särskilt nöjda med denna de dunkla dörrarnas politik som ni för. Vi menar att en parlamentarisk utredning, så bred som möjligt, bättre speglar den politiska atmosfären i kammaren och i samhällsdebatten. Dessutom fanns det experter i kommittén som representerade alltifrån fastighetsägare till hantverkare och hyresgäster. Man bör ta sig en allvarlig funderare på departementsnivå. Det gäller samtliga statsråd. Justitieministern har en central roll. Jag tycker att man kanske bör välja en mer öppen politik för framtida lagförslag, som så småningom landar på riksdagens bord. Det brådskar. Statsrådet bör mycket snart bestämma sig. Om man på grundval av materialet skall välja en kommitté, bör den tillsättas så snart som möjligt. Frågan om hyreslagstiftningen har dragits i både vått och torrt. Inte minst fastighetsspekulationen som nu pågår, där vi dagligen möter konkurser och nya ägare till fastigheter, är en en del av detta frågekomplex. Skynda på med både tidplan och medarbetare, och vandra vidare! Kom gärna med ett förslag så snart som möjligt till riksdagen. Det är vad vi behöver för att få en bättre tingens ordning när det gäller fastighetssidan och dessa frågor.

Fru talman! Det är Vänsterpartiet som har begärt den här debatten om livsmedelspolitik. Vi har gjort det därför att livsmedelspolitiken är så viktig. Det handlar ju om allas vårt dagliga bröd. Vi är mycket glada att talmannen har beviljat vår begäran om en debatt. Livsmedelspolitiken som handlar om allas vårt dagliga bröd är alltså ett konsumentintresse. Men det är naturligtvis också ett producentintresse. Det handlar ju om en näring, modernäringen. Vår avsikt när vi begärde den här debatten var att den framför allt skulle handla om det som ligger mellan konsumenterna och producenterna, förädlingsleden, distributionen och handeln. Den utlösande faktorn till att vi begärde den här debatten var de prishöjningar som Arla gick ut med i ett ekonomiskt läge när andra aktörer tvingas hålla tillbaka sina krav på kostnadskompensationer. För löntagarna gäller ju Rehnbergsavtal, om man nu över huvud taget har ett arbete i denna tid av ökad arbetslöshet. I ett sådant läge gick alltså Arla ut med sina prishöjningar. Det här försöket omintetgjordes därför att man möttes av en mycket stark folklig opinion, och det var bra. Men det ställer samtidigt några av de stora problem som vi står inför på livsmedelspolitikens område i blixtbelysning. Vad skall hända nästa gång som Arla, eller någon annan aktör inom dessa monopoliserade förädlingsled, på nytt går ut och talar om att man tänker höja priserna? Hur skall man kunna hävda konsumenternas intressen när vi går från den tidigare reglerade administrativa prissättningen till en friare prissättning? Där existerar det i verkligheten inte någon reell konkurrens som gör det möjligt för konsumenten att välja bort den aktör som höjer sina priser. Där är man i stort sett utlämnad till en eller några få aktörer som dessutom samordnar sitt agerande. Det är den frågan som vi framför allt tycker är viktig att få belyst. Vi hoppas att jordbruksministern i dag skall tala om hur regeringen ser på dessa problem. Jag tror att vi är många som har känt förvåning och ökat missnöje över att regeringens intresse för den fortsatta livsmedelspolitiken har varit så lamt. När riksdagen fattade sitt beslut om en ny livsmedelspolitik fokuserades intresset på primärproducenterna. Men faktum är att det är av avgörande betydelse även för jordbrukarna hur förädlingsleden klarar sin omställning från monopol och reglering till en friare marknad med lyhördhet för både konsumenter och producenter. Det svenska jordbrukets framtid avgörs i mycket hög grad av hur förädlingsleden klarar sin del av omställningen. Det är hög tid att diskussionen fokuseras på det. Vi hoppas därför att regeringen via jordbruksministern i dag skall ha några svar på dessa angelägna frågor, liksom på frågan hur vi skall värna den höga livsmedelskvaliteten när vi går mot en tid av ökad internationell handel.

Fru talman! Debatten i dag har begärts med anledning av ''de utmanande prishöjningar på mejeriprodukter som mejeriindustrin har företagit under de senaste veckorna''. De här prishöjningarna uteblev dock, men debatten har vi kvar. Det kan väl vara bra. Jag vill gärna beröra detta med livsmedelspriserna i Sverige. För det första skulle jag vilja hävda att livsmedelspriserna inte längre är dramatiskt höga. En jämförelse visar, och det finns många jämförelser man kan göra, att livsmedel i dag tar upp en mindre andel av den totala konsumtionen än för tio eller tjugo år sedan.

De har t.o.m.sjunkit med en tiondels procent. Frågan om matpriserna är naturligtvis en stor fråga för många människor, precis som Annika Åhnberg påpekar. Det var också just därför som regeringen, på Centerns initiativ, genomdrev en momssänkning på livsmedel. Den genomförda momssänkningen kommer framför allt låginkomsttagare till del. Enligt en priskommission som arbetar under civildepartementet har matpriserna sjunkit med 4,9 % sedan årsskiftet. Momssänkningen har alltså haft avsedd effekt trots att några mejerier försökt att höja priserna och att Pripps enligt tidningsuppgifter aviserat prishöjningar. Vi kan därmed också konstatera att priserna på livsmedel inte längre är det stora problem som det har varit tidigare. Jag skall strax återkomma till den avreglering av jordbruket som pågår, men jag vill redan nu säga att avregleringen syftar till att låta konsumenter och producenter mötas på en fri inhemsk marknad. Det är där priset sätts. Det är inte här i kammaren eller hos någon myndighet. Därför tror jag att såväl producenter som konsumenter måste vänja sig vid att prissättningen sker just på detta sätt. Ingen, vare sig mejerier eller butiker, kan komma och gömma sig bakom politiker när det gäller prissättningen på enskilda produkter. Dagens jordbrukspolitiska situation präglas i allt högre grad av internationella förhållanden som Sverige som en liten nation inte kan påverka i så hög utsträckning. I de pågående GATT förhandlingarna är jordbruket det stora stridsämnet. Inom EG pågår diskussioner om hur en ny gemensam jordbrukspolitik bör utformas. Jag och den övriga regeringen hoppas att en GATT överenskommelse skall kunna uppnås. Om förhandlingarna havererar kommer det att försvåra en uppgång i den lågkonjunktur som hela världen befinner sig i. Detta skulle i sin tur också kraftigt begränsa möjligheterna för jordbruket att förbättra sin ekonomiska situation. En överenskommelse om ett avtal kommer att leda till att gränsskydden sänks i alla länder. Vid dessa sänkningar utgår man från gränsskyddsnivån 1986--1988. Höjningar och sänkningar efter den tidpunkten har ingen betydelse. Regeringen verkar också för att Sverige skall bli medlem i EG. Det slutliga avgörandet ligger förstås hos det svenska folket. En folkomröstning avgör frågan. Enligt tidtabellen skall medlemsförhandlingar startas till hösten. Förhandlingarna på jordbruksområdet blir omfattande, och eftersom man inom EG kommer att ändra sin jordbrukspolitik samtidigt med förhandlingarna kan de också bli komplicerade. Därför är det svårt att anpassa politiken redan våren 1992 till en politik som kommer att förändras. Vissa element kommer dock med stor säkerhet att finnas kvar inom EG. Det är sådana saker som interventionspriser, exportstöd och direktstöd i någon form. Med anledning av denna kunskap kan det vara möjligt att relativt snabbt göra vissa förändringar, kanske redan i år. Regeringen tillsatte i höstas en omställningskommission med uppgift att stämma av det livsmedelspolitiska beslutet. Kommissionen kommer mycket noga att följa utvecklingen inom EG och lämna förslag till förändringar av den svenska livsmedelspolitiken. En första rapport från kommissionen väntas i början av hösten. Det nu gällande livsmedelspolitiska beslutet togs av riksdagen 1990. Beslutet kan beskrivas som en intern avreglering inom ett bevarat gränsskydd. Under en femårig övergångsperiod trappas de statliga åtagandena ner och regleringarna fasas ut. Jordbrukarna stöds ekonomiskt att lägga om produktionen så att överskott inte uppkommer. Avregleringen syftar till att föra ut jordbruket på marknaden, så att konsumenternas efterfrågan skall styra vad som produceras. Hela omläggningen av politiken skall ske under socialt acceptabla former. Det är viktigt att konstatera att det beslut som riksdagen fattade på viktiga punkter skilde sig från den dåvarande regeringens proposition och den livsmedelspolitiska arbetsgruppens förslag, som föregick propositionen. Den prispress som den livsmedelspolitiska arbetsgruppen förordade byttes till ett system där jordbruket uppmuntras till att ställa om till annan produktion än livsmedel. Frågan om gränsskydd behandlades i 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Jordbruksutskottet anförde då följande angående gränsskyddet: ''Ett gränsskydd i form av rörliga införselavgifter skall bibehållas i avvaktan på resultatet av GATT förhandlingarna. Frågan om förändringar av gränsskyddet, såväl tekniskt som nivåmässigt, bör avgöras i den takt som en kommande överenskommelse i GATT anger. En nordisk utgångspunkt är härvid att sänkningar skall göras i reala termer, varvid tidigare sänkningar från år 1986 får tillgodoräknas. Utskottet vill understryka att någon ensidig neddragning eller förändring i övrigt av gränsskyddet för Sveriges del inte bör komma i fråga.'' Detta beslut i riksdagen i juni 1990 gäller naturligtvis fortfarande och bör vara utgångspunkten för regeringens och riksdagens arbete. En ensidig sänkning eller ett borttagande av gränsskyddet i Sverige skulle bara leda till en stor import av livsmedel och skulle snabbt slå ut svenskt jordbruk. Det vore intressant att här också belysa problemet ur kvalitetssynpunkt, men jag kan kanske återkomma till det i ett senare anförande. Regeringen har i stället i regeringsförklaringen slagit fast att syftet är att Sverige vid inträdet i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring. Detta innebär att vi successivt skall dels anpassa oss till EG:s jordbrukspolitik, dels följa de internationella åtaganden som vi gör inom GATT och Uruguayrundan. Fru talman! Min inställning är fortfarande att omställningen av jordbrukspolitiken och omställningen av åkermarken skall fullföljas. Omställningen har en bred parlamentarisk förankring och är nödvändig för att förbättra jordbruksnäringens situation. I juni i år hålls den stora FN-konferensen för miljö och utveckling i Rio de Janeiro. Sverige kan göra mycket i detta och andra internationella fora, men vi bör också börja i vårt eget land. Låt oss använda den åkerareal vi har, ca 7 % av landarealen, till att odla antingen livsmedel eller andra råvaror. Genom att utnyttja åkermark till att producera dels livsmedel, dels råvaror till energi och industriändamål kan vi använda jordbruket som en resurs i miljöarbetet, och vi kan dessutom bevara det levande kulturlandskapet.

Fru talman! Livsmedelspolitiken, dvs. hur livsmedel tillverkas, hur uppfödning sker osv., är alltid ett aktuellt ämne att debattera. Frågan om priserna på livsmedel blir bara viktigare för var dag allteftersom utrymmet för många konsumenter krymper och de i övrigt kan ha en besvärlig ekonomisk situation. Jag tycker att det är bra att vi håller debatten levande. Det här är ett viktigt ämne att debattera. Målen för den livsmedelspolitiska reformen, som beslutades av riksdagen, var att ge bönderna samma ställning som övriga småföretagare. Samtidigt skulle konsumenterna ges goda möjligheter att välja livsmedel ur ett varierat utbud. Producenterna av livsmedel skulle få möjlighet att lyssna till konsumenterna. Inte enbart prisregleringar skulle avgöra vad som skulle vara lönsamt att producera. Vi socialdemokrater är bestämda i vår uppfattning att reformen skall fullföljas för producenternas, dvs. böndernas, skull, men också naturligtvis för konsumenternas skull. Den tvekan som jordbruksministern ibland har visat inger inte det bästa förtroendet. Bönderna känner sig inte säkra nog att våga satsa. I tidningen Land framgår det tydligt att bönderna känner stor oro. Även Bo Dockered är en av kritikerna. Han var ju en av regeringens främsta tillskyndare vid höstens val. För konsumenternas skull är det viktigt att regeringens avsikt med omställningen framgår tydligt. Här handlar det om utbud av livsmedel och inte minst priser på livsmedel. Den prishöjning som Arla genomförde häromveckan på produkter som inte utsätts för konkurrens visar tydligt att jordbruksministern har skapat en viss osäkerhet för livsmedelsindustrin. Tidigare diskussioner om att beslutet angående gränsskyddet måste justeras vid ett inträde i EG inger livsmedelsindustrin vissa förhoppningar om att regleringar kan återinföras. Därför tog Arla första bästa tillfälle att höja priserna -- naturligtvis på varor som inte är utsatta för konkurrens. På så sätt försökte man att inteckna ett utrymme för sänkta konsumentpriser som uppkommit bl.a. Socialdemokraterna förberedde faktiskt en momssänkning före valet. Efter högljudda protester från bl.a. konsumenterna återställde Arla priserna. Vad som oroar är att Arlas VD har angivit att skälet till att Arla drog tillbaka beslutet om prishöjningen var protester från konsumenterna men också påtryckningar från politiker. Man lät också förstå att nu skulle överläggningar ske med regeringen om det intäktsbortfall som bönderna drabbats av. Har regeringen gjort några utfästelser gentemot Arla att det skall ske en kompensation över skattsedeln eller på annat sätt för de prishöjningar som inte kunde genomföras? Det vore välgörande med ett klarläggande på den punkten i dag. Jag anser självklart att mjölkproducenterna skall ha en acceptabel betalning för sina produkter. Det råder inga tvivel om det. De måste ha möjlighet att leva och existera på sina företag. Men det är också viktigt att industrin kan ta det ansvar som ankommer på industrin att ta. Frågan gäller det s.k. kobidraget. Inga pengar föreslås bli anslagna i avvaktan på resultatet av GATT-förhandlingarna. Jordbruksministern säger sig inte vara beredd att nu ta ställning till stödets utformning. Men några tankar måste väl ända finnas? Hur tänker man sig övergången från kobidraget till att det skall ske en avsättning och ersättningen skall ingå i priserna för bondens produktion?

Fru talman! Vi vet att fri konkurrens är den viktigaste förutsättningen för bättre produkter och sänkta matpriser. Kostnadsläget på våra livsmedel påverkas främst av bestämmelser och regler inom jordbrukskooperationen -- och av distributionen inom livsmedelshandeln, dvs. de som agerar där. Ser vi på den ineffektiva konkurrenssituationen inom bondekooperationen, präglas den dels av jordbrukarens bundenhet till sin mejeriförening, dels av den geografiska marknadsuppdelningen några få mejeriföreningar emellan. Ser vi på den enskilda jordbrukaren får han t.ex. inte leverera sin mjölk till den granne som skulle vilja tillverka ost. Mjölken måste först till mejeriet och därifrån med kostnadspåslag levereras tillbaka till den osttillverkande grannen. Ett annat exempel på problem är Dörrödsbondens mjölkförsäljning med direktleveranser av fetare mjölk till butiken. Vi känner alla väl till att mjölken till slut fick benämnas kattmjölk för att över huvud taget få säljas. Än värre är kanske monopolsituationen när det gäller den totala mjölkdistributionen i Sverige med en överenskommen marknadsuppdelning mellan få konkurrerande mejeriföreningar. Aja, baja den förening som stör mönstret för den stora dominanten Arla. Här skall ni få höra hur det kan gå för en progressiv liten mejeriförening. Föreningen hade så fin grädde att någon butik inom Arlas marknadsområde ville ha just den grädden. Och vad hände? Jo, den lilla mejeriföreningens största köpare av mjölkpulver, Cloetta, fick då plötsligt en prisdumpande offert från Arla. Men om den lilla mejeriföreningen slutade leverera sin goda grädde till Arlas kund, skulle Arla dra tillbaka sin offert till Cloetta. Den affären var alltför stor och viktig för den lilla mejeriföreningen, som då var tvungen att krypa till korset. Jag utgår från att jordbruksministern aktivt kommer att bevaka den nya konkurrenslagstiftningens tillämpning inom den viktiga jordbruksnäringen. Betydelsen av jordbruksministerns och regeringens fortsatta hantering av jordbrukspolitiken kan inte nog understrykas i detta sammanhang, då vi talar om livsmedelspolitiken. Visste ni att 60 % av den totala svenska livsmedelskonsumtionen påverkas av jordbruksregleringarna och priserna? En statlig utredning kring det här, presenterad i början av förra året, konstaterade att subventioner och avgifter kring jordbruksprodukter då kostade ett fyrapersonershushåll ca 6 500 kr. per år, vilket motsvarar 17 % prishöjning på de livsmedel som vi köper under ett år. Det talar för att det är angeläget med en så snabb avveckling av det gamla systemet som möjligt. Det skulle naturligtvis också vara intressant att i dag uppdatera de här kostnaderna mot bakgrund av vad jordbruksministern har att säga om den fortsatta utvecklingen med anknytning till EG. Den andra viktiga faktorn i livsmedelspolitiken är, som Annika Åhnberg var inne på, konkurrensutvecklingen med anknytning till tillverkare, grossister och butiker. Som konsument har jag fram till i dag kunnat uppleva oförklarliga prisskillnader mellan en rad dagligvaror här i Sverige jämfört med andra länder i vår närhet. Följ med! I Sverige kostar ett kilo Barilla spagetti mer än dubbelt så mycket som i Frankrike. Samma stora prisskillnad är det i och för sig på en enkel förpackning Melittafilter. Och så var det de svenska skorporna, som i Paris kostar 30 kr. per påse och här hemma 50 kr. För att inte tala om köttet: tre fina tournedoser för 60 kr. i butik i Frankrike. Vad de skulle kosta i Sverige vågar jag inte tänka på. Att en resa över sundet till Danmark betalar sig vet vi. Redan köper Sydsverige, enkannerligen då Skåne, 10 % av all mat i Danmark enligt en alldeles färsk undersökning som ICA har gjort. Det motsvarar inköp för 1,2 miljarder. Och då skall vi veta att danskarna ändå betalar sin moms på livsmedel -- 22 %. Länder som har billigare mat har också ett annat konkurrenstryck än vad vi har i Den nya PBL-lagstiftningen med ikraftträdande före sommaren är ett första viktigt steg för en fri etablering av lågprisbutiker, som nu inte kan stoppas av ICA och KF-intressenterna inom kommunerna. I dag svarar lågprisbutikerna för en marginell marknadsandel, kanske 5 % av 150 miljarder. Här kommer vi att se fram emot ett genombrott, en strukturförändring motsvarande självbetjäningen på 1950-talet.

Fru talman! Det känns att man bör göra ett inlägg -- det är mycken okunskap som blottas i en sådan här debatt. Arlas prishöjningar är ju här på tapeten mycket intensivt. Det är faktiskt så att företaget inte har höjt sina priser sedan 1989 -- trots höjda löner och höjda kostnader, som alla företag dras med. Dessutom pressas bönderna, mjölkproducenterna, av omställningspolitikens pressade priser. Ett kooperativt företag kan då antingen ta ut högre priser, sänka priserna till sina medlemmar eller rationalisera. Det pågår en mycket intensiv rationalisering inom kooperationen. Man är medveten om att vissa priser i dag ligger 25 -- 30 % över motsvarande priser inom EG. Detta leder till att man pressar ned produktionenen och lägger ned mejerier och andra företag. Detta kommer -- det skall vi ha klart för oss -- att leda till att arbetstillfällen flyttas utanför Sveriges gränser, eftersom man drar ned på kapaciteten. Huruvida livsmedel tillverkas i Sverige eller inte är kanske också någonting som riksdagens ledamöter borde intressera sig för. Det är i dag inom mejeriindustrin också fritt fram för små företag att gå in och producera. Det är också fritt fram för mejeriföretagen att gå över gränserna och konkurrera. Den strikta monopolsituation som har rått tidigare finns inte längre. Det borde man känna till i kammaren. Problemet är att den lönsamhetsmarginal som man normalt vill ha i ett företagande för att gå in på marknaden inte finns. Det är därför konkurrensen kanske uteblir eller i varje fall inte kommer till stånd i den takt som vi egentligen skulle vilja se. Men möjligheten till konkurrens finns. Det är möjligt för både de små och de stora att gå över gränserna. -- Jag tror att det är viktigt att vi har det perspektivet klart för oss i debatten. Tack!

Fru talman! När jag lyssnade till en del av inläggen i den här debatten fick jag nästan ett intryck av att man inte är medveten om att vi redan 1990 beslutade om en avreglering av det svenska jordbruket och att vi har ansökt om medlemskap i EG. Om vi blir medlemmar -- och det tror jag att vi blir -- innebär det att vi redan om några år kommer att få del av EG:s gemensamma jordbrukspolitik. Det är viktigt att upplysa bl.a. Åke Selberg om det. Vidare har vi antagit en ny konkurrenslagstiftning för livsmedelsområdet och förbereder en heltäckande konkurrenslagstiftning för alla områden. Jag vill gärna också säga till Åke Selberg att jag svarade på de viktigaste av hans frågor redan i min inledning, så de hade aldrig behövt ställas. Jag sade nämligen att det inte är här i kammaren eller i några myndigheter som man nu sätter priserna, utan priserna skall sättas på marknaden. Exemplet från de gångna veckorna visar att det i varje fall finns ett opinionstryck som gör att det inte är så lätt att höja priserna. Dessutom har vi från regeringens sida understrukit att de prisvårdande myndigheterna skall ha ett öga på det här -- det är uppenbart att konkurrensen är mindre här än på andra områden, men den blir större när vi blir medlemmar i EG. Det handlar om SPK, det handlar om konsumentberedningen, som sorterar under jordbruksdepartementet, och det handlar om priskommissionen under civildepartementet, för att ta några exempel. När det gäller frågan från Selberg om kobidraget är mitt svar det som står i propositionen. Vi vet alltså ännu inte så mycket om GATT-avtalet. Vi har ett förslag i det s.k. Dunkelpappret -- vi vet inte när det beslutas, vi vet inte hur det beslutas. Vad man kan säga är att ersättningen till jordbruket under överskådlig tid sannolikt kommer att betalas i någon kombination av priser och direktstöd, men det vore fel av mig att i dag gå in på detaljer om detta. Det finns ju en del saker som Annika Åhnberg och jag är överens om. Så har det t.ex. varit med momssänkningen på livsmedel. Men det är ju ändå ett faktum att Annika Åhnberg inte har varit med och drivit den frågan i regeringsarbetet -- det har vi i Centern gjort, och det är en viss skillnad; det tycker jag är värt att framhålla. För att gå vidare och försöka svara på de frågor som Annika Åhnberg ställde vill jag säga att det naturligtvis är så att det i dag inte finns några formella hinder att starta mindre livsmedelsproduktion, att förädla och sälja och att konkurrera över de gränser som tidigare fanns. Vad det handlar om är att det här är ett kulturskifte inom hela jordbruksproduktionen och livsmedelsindustrin som det tar litet tid att åstadkomma. Men jag tror att vi från riksdagens sida och från de olika politiska partiernas sida har medverkat till att det nu är på väg och kommer att leda till fördelar för konsumenten framöver och i det sammanhanget också till nya möjligheter för jordbrukarna. När det gäller frågan om högstprisets avskaffande på mjölk vill jag gärna säga att det är en bit som är kvar av det gamla regleringssystemet och som är kopplad till prisutjämningssystemet för mjölk. Prisutjämningssystemet avskaffas nu successivt fram till år 1995. I och med det tar man bort den här typen av ordningar. Högstpriset avskaffas bl.a. därför att vi var medvetna om -- en utredning visade på detta -- att när vi tar bort en del andra regleringar behövs en möjlighet att variera priset, t.ex. där som intransportkostnaderna är stora. Från NO och SPK har det kommit förslag. När utredningen föreslog att man skulle ta bort regleringen i Norrland, sade vi att man skall ta bort den i hela landet. Jag tror att det är viktigt att göra det. Det är dock kopplat till att vi känner vårt ansvar att kolla det här med de prisvårdande myndigheterna. Frågan om gränsskyddet leder naturligtvis alltid till en intressant diskussion. Det finns olika synpunkter på detta. Jag har haft frågan uppe i kammaren väldigt många gånger. I mitt inledningsanförande citerade jag det beslut som riksdagen fattade 1990, som klart slår fast att man från svensk sida inte skall göra några ensidiga sänkningar. Det är fortfarande den ståndpunkt jag har. Samtidigt är det naturligtvis inte helt enkelt -- åtminstone inte under pågående GATT-förhandlingar -- att genomföra höjningar. Det är riktigt som Annika Åhnberg sade att den undersökning som vi lät göra på jordbruksverket visar att man inte hade fått några negativa effekter fram till slutet av förra året av den sänkning som den förra regeringen gjorde. Men det är klart att det sänker den nivå som går att ta ut, och det kan få effekter för jordbrukaren. Jag svarar gärna på frågan om livsmedelskvalitet. Det handlar om att kunna garantera att det är svenska produkter där djuren är uppfödda på ett djurvänligt sätt med djurvänliga produktionsmetoder. Det handlar alltså om att kunna ange varifrån produkterna kommer. Jag har flera gånger tidigare här i kammaren klargjort frågan. Jag är inte nöjd med att man i bestämmelserna likställer ursprungsland med beredningsland. I departementet pågår ett arbete där detta kommer att förändras.

Fru talman! Det är helt riktigt som jordbruksministern säger att det finns många saker som vi är överens om. Det kännetecknar också 1990 års beslut, där vi kunde göra upp och få en stabilitet i livsmedels och jordbrukspolitiken. Eljest skulle det bli mycket svårt att genomföra den här stora reformen. Det är ingen tvekan om det. Kds representant deltog i debatten. Jag måste ställa mig frågan om Holger Gustafsson argumenterade som representant för Arla eller som riksdagsledamot. Vi förbereder nu ett medlemskap i EG. I och med detta måste vi också förbereda för en ökad konkurrens. Men det ställer också väldigt stora krav på att vi i dag tar de rätta stegen om vi nu skall klara den överbryggningen. Om vi inte klarar övergången riskerar den svenska livsmedelsnäringen att bli utslagen. Därför kommer också de inhemska besluten att få väldigt stor betydelse. Jag skulle därför vilja fråga jordbruksministern hur han bedömer den svenska livsmedelsindustrins möjligheter att klara sig i ett gemensamt Europa när vi blir medlemmar i EG. Enligt Klas Eklundhs utredning har svensk livsmedelsindustri i princip stått stilla under hela 1980-talet i jämförelse med annan industri. Om det är så är det ju oerhört oroväckande. Jag skulle också vilja fråga om jordbruksministern anser att svensk livsmedelsindustri kan möta en europeisk konkurrens om den sackat efter så mycket. Vilka åtgärder bedömer jordbruksministern att vi nu måste vidta för att klara detta om vi stått stilla i tio år? Vi menar från socialdemokratins sida att reformen ligger fast. Men inom ramen för reformen bör vi under tiden kunna vidta en del åtgärder för att klara konkurrensen och stå bättre rustade den dagen vi skall in i EG. Dessa åtgärder kan man vidta inom ramen för den livsmedelspolitiska uppgörelsen.

Fru talman! Jag vet att det inte alltid är lätt att närvara i kammaren. Det känner jag till som riksdagsledamot. Å andra sidan vore det bra om riksdagsledamöter läste i protokollen och noterade vad som sagts i tidigare debatter. Jag skall ändå för jag vet inte vilken gång i ordningen upprepa det förhållande som för närvarande gäller, att ursprungsland skall anges på förpackat livsmedel och att som ursprungsland förstås, enligt anvisningarna från livsmedelsverket, det land där varan är tillagad eller beredd. Det förhållandet har jag opponerat mig mot, och jag har sagt att det inte skall vara så. Det skall ändras, men det får lov att ta några veckor. Vi jobbar med det, och det kommer förslag till ändring. Beträffande formbrödet, eller vilket bröd som helst, kan jag säga att de delar som fortfarande är kvar av jordbruksprisregleringen kan påverka priset fram på varan till att det blir mjöl. Vi har nämligen en förmalningsavgift som fortfarande belastar råvaran med ungefär 1 kr. per kg. Men den stora skillnad jag vet finns beror inte på jordbruksprisregleringen eller på jordbrukspolitiken, utan den beror rimligen på förädlings och handelsledet. Där måste konkurrensen få en bättre effekt så småningom. Jag tror också att den kommer att få det, med den inriktning vi har från regeringen och i den nya konkurrenslagstiftningen. Det finns här i kammren ett väldigt intresse för vad jag möjligen kan ha sagt till Arlas VD Åke Modig. Jag är inte tvungen att redovisa alla samtal här. Men han ringde upp mig inför ett TV-framträdande han skulle göra och frågade vad jag hade sagt i TV. Det berättade jag för honom. Utöver det blev inte så mycket sagt. Det finns inga överläggningar eller utfästelser. Vad jag dessutom sade var vad jag hade med i min inledning för en stund sedan, nämligen att man inte skall förvänta sig att politikerna tar ställning till dessa frågor. Avsikten med 1990 års beslut var att så att säga flytta ut jordbruket och livsmedelsindustrin på marknaden. Det är där priserna skall sättas. Vi sätter upp ramarna. I 1990 års beslut sattes ramen genom ett bevarat gränsskydd, vi skall vi följa de regler vi har att anpassa oss efter i internationella överläggningar, t.ex. i GATT. Vi blir naturligtvis så småningom beroende av inte våra gränsskydd och våra regler, utan som EG medlemmar blir vi beroende av det gränsskydd och de regler man har i EG. Och dessa kan vi inte ensamma påverka så mycket. Jag tror att Annika Åhnberg i och för sig har rätt när hon säger att konsumenterna väntar sig ett stöd. Det är rimligt att vi i riksdagen debatterar alla frågor som människor är intresserade av. Men, Annika Åhnberg, vi har faktiskt tagit ställning för att ta bort den ö av planekonomi som jordbrukspolitiken tidigare var i vår marknadshushållning. I det läget kan vi inte nu gå in och planera på ett socialistiskt sätt och här bestämma priserna. Men vi kan naturligtvis stötta upp marknadsekonomin och se till att den fungerar som det är tänkt. Även om det kan vara förvånande har även Annika Åhnberg från sitt partis utgångspunkt ställt upp på detta införande av marknadsekonomi på det jordbrukspolitiska området. Det har också frågats efter strategin. Jag vill gärna säga att jag tycker att det som hänt under de senaste åren, sedan beslutet fattades, är ett gott exempel på att den idé som vi hade när vi nådde en mycket bred uppgörelse i jordbruksutskottet 1990 uppenbarligen fungerar. Vi hade under 1991 en situation där livsmedelspriserna trots en mer än 8 Samtidigt kan det vara värt att notera, inte minst ur jordbrukssynpunkt, att det ändå var möjligt att höja jordbrukarnas avräkningspriser, beroende på att vi blev av med mycket kostnadskrävande överskott. Det var en av idéerna bakom beslutet, och det fungerade. Det skall också fortsätta att fungera, och vi är på väg åt det hållet. Dessutom har vi till detta adderat en sänkning av livsmedelsmomsen som innebär att vi får ned priserna. Det är likadant med den småskaliga verksamheten. Vi kan i en fri ekonomi skapa möjligheter och förutsättningar men vi kan aldrig på ett planekonomiskt sätt reglera denna verksamhet så, att det nu plötsligt skall uppstå ett visst antal företag. Det måste få ta litet tid, och det gäller för näringen att inse vilka möjligheter som finns. När det sedan gäller kraven på livsmedelskvalitet driver vi två linjer i de internationella förhandlingarna. Dels försöker vi få omvärlden, t.ex. EG, att acceptera våra regler, dels försöker vi -- om det inte är möjligt -- ändå att få behålla våra egna regler. Jag tror att vi kan lyckas förhållandevis bra med båda dessa mål. Jag vill, fru talman, avslutningsvis säga att det var intressant att höra Åke Selbergs fundering om vad som kan hända under övergångstiden inför EG inträdet. Han sade att det finns en risk för att vi i ett visst glapp mellan det gamla systemet och det som kan komma i EG kan få en utslagning av jordbruk. I den livsmedelspolitiska proposition som vi just har framlagt varnar vi för detta och framhåller att det kan komma att behövas förändringar. Åke Selberg har noterat att han inom ramen för omställningsbeslutet från socialdemokratisk sida är beredd att biträda sådana förändringar. Jag tycker att det är bra.

Fru talman! Att vänsterpartiet var med på denna avreglering var inte särskilt förvånande. Jordbruksministerns uppfattning om vänsterpartiet kanske inte är helt aktuell. Jag skall gärna stå till tjänst med information kring detta i annat sammanhang. Desto mer förvånande var det som jordbruksministern sedan sade, att det inte längre går att fortsätta med en socialistisk planekonomi. Vi får nu höra av landets jordbruksminister att samtliga partier i Sveriges riksdag genom decennierna har ägnat sig åt socialistisk politik. Det är en intressant upplysning, och den är faktiskt till stor del sann. För det regleringssystem som har härskat så länge på jordbrukspolitikens område har alla de partier som tidigare fanns i riksdagen ett gemensamt ansvar. Man har varit med om att bygga upp och har lagt lapp på lapp på detta regleringssystem, och man har också en gemensam plikt för att avveckla det på ett ansvarsfullt sätt. När jag säger att konsumenterna förväntar sig att politikerna skall göra någonting menar jag givetvis inte att man skall gå tillbaka till ett regleringssystem. Jag vill t.ex., för att tala i klartext, fråga om regeringen är beredd att använda gränsskyddsneddragningar för att öka konkurrensen på livsmedelsområdet. Jordbruksministern säger ju nu att det enda sättet att komma till rätta med problemen är att öka konkurrensen, och det enda sätt han kan se att detta kan ske på är att han får in fler aktörer utifrån. Det snabbaste sättet att få det är ju att justera gränsskyddet nedåt. Är regeringen alltså beredd att göra det, eller hur tänker man annars göra för att öka konkurrensen på det här området? Det är den typen av frågor som jag anser att vi måste få svar på. Vad är man vidare i övrigt beredd att göra för att kontrollera de informella hinder som kan möta nya aktörer som vill etablera sig? Är man från regeringens sida beredd att göra en undersökning av hur livsmedelsindustrin fungerar? Jag vet t.ex. att lantbrukskooperationen själv har låtit konsultföretag göra en sådan utredning inför Jag tycker att det är ett fullt legitimt politiskt intresse att också samhället gör en sådan utredning för att se hur landet på ett så viktigt område som livsmedelsförsörjningen är rustat för den internationella utveckling som vi står inför. Jag hade hoppats att få svar åtminstone på den frågan. Jag är glad över att jordbruksministern nu så tydligt har sagt att det skall komma en förbättring av ursprungsmärkningen av livsmedel. Jag hoppas att den kommer snabbt, för det är ett oerhört angeläget konsumentkrav.

Fru talman! Fru utrikesminister! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret.

Från andra håll har jag uppgifter om arresteringar och misshandel, t.o.m. förgiftningar av civilbefolkning. Den serbiska polisen rapporteras ägna sig åt t.o.m. plundring av affärer -- en sådan händelse har tydligen inträffat i staden Pec . Som utrikesministern sade, utgör albanerna 90 % av befolkningen i provinsen Kosovo. De är uppenbarligen föremål för ett förtryck och förtrampas av den serbiska polisen. Detta kan inte vi som européer acceptera. ESK-traktaten ger oss både skyldighet att säga ifrån och att som nation göra vad vi kan för att få en ändring av denna situation till stånd. Jag vill därför uttala uppskattning av utrikesministerns svar på min fråga. I svaret skildras på ett riktigt sätt de oacceptabla förhållanden som råder för det stora flertalet albaner i det tidigare Jugoslavien. Utrikesministern lägger också ansvaret för eländet där det hör hemma, dvs. på den serbiska regeringen och den maktapparat som den förfogar över. Vid en folkomröstning som därefter ägde rum uttalade sig 90 % för att Kosovo skulle bli en oberoende stat, en suverän republik. Som sådan skulle Kosovo ha rätt att, om den så önskade, lämna Jugoslavien på samma sätt som Slovenien och Kroatien har gjort. Vad som råder i Kosovo är, som jag ser det, ett slags ockupation, där alla tjänster nu tillfaller den serbiska minoriteten. Det är närmast ett rättslöst tillstånd för det stora flertalet albaner som bor i området. Serberna begär skydd för de serber som finns utanför det serbiska området. Det är helt rimligt att de gör det. De förvägrar emellertid albanerna motsvarande skydd inom de områden som serberna kontrollerar. Albanerna är i dag den största folkgruppen i hela Jugoslavien -- efter serberna förstås -- efter det att kroatier och slovenier har utträtt. Det bästa stödet för Kosovoalbanerna är säkert att förhandlingarna om Jugoslaviens framtid, den s.k. Brysselkonferensen, fortsätter. Albanerna menar att deras sak inte tillräckligt uppmärksammats i den här Brysselkonferensen. Vad Kosovoalbanerna, att döma av deras uttalanden, önskar är att bli erkända som egen nation med rätt till egen republik. Jag tar fasta på vad utrikesministern säger i slutet av sitt anförande, att regeringen aktivt uppmärksammar situationen och multilateralt och bilateralt framför kritik beträffande situationen för albanerna i Jugoslavien samt att så kommer att ske tills förhållandena för albanerna i Jugoslavien avsevärt förbättrats. Det är mycket positivt, mycket klart och tydligt uttryckt från regeringens sida. Jag har inget behov för egen del att förlänga diskussionen. Jag tycker att svaret ger precis det jag önskade. Men jag ställer en fråga till utrikesministern, om nu tiden är lämplig för att besvara den, om det är några åtgärder som regeringen inom den närmaste framtiden kan väntas vidta. I så fall vore det intressant att få en redovisning. Inriktningen i svaret, vad regeringen alltså åtar sig, har jag ingenting annat än positiva synpunkter att framföra på.
Fru talman! Jag delar Hadar Cars bedömning att det allra största hoppet för att kosovoalbanernas situation skall bli helt annorlunda och att de skall återfå sin autonomi självfallet är fredskonferensen i Bryssel inom EG:s ram. Det är alldeles klart, såvitt jag har förstått, att kosovoalbanernas situation är en av de frågor som kommer att rycka fram. Den har undanskymts av oron för ett större inbördeskrig, men nu när man glädjande nog närmar sig en situation där man ser olika lösningar på andra frågor tror jag att kosovoalbanernas situation åter kommer att rycka fram. Den måste man också ta hänsyn till, annars får vi inte en fredlig situation i den forna Jugoslavien. I fråga om bilaterala kontakter är det, precis som jag sade i mitt svar, så att vi har ägnat mycket uppmärksamhet åt frågan. Jag kan nämna att jag i veckan haft besök av Bosniens utrikesminister. Bosnien är ju inte direkt berört av detta, men jag diskuterade ändå kosovoalbanernas situation med utrikesministern. Glädjande nog kunde vi konstatera, och utrikesministern bekräftade det, att albanerna i Makedonien har en bättre ställning och en helt annan situation. Deras situation är t.o.m. på väg att förbättras. Jag avser att ta vara på de möjligheter som bjuds för att ta upp kosovoalbanernas situation.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig på vilket sätt regeringen följer de rättegångar som skall äga rum med anledning av massakern i Östtimor i november förra året och om regeringen kommer att ta några initiativ för att folkrättens principer skall gälla i Östtimor. Inledningsvis vill jag säga, som jag tidigare haft anledning att framföra här i kammaren, att regeringen noga och kontinuerligt följer utvecklingen i Östtimor, i synnerhet efter massakern i november förra året. Sverige har, som Ingela Mårtensson väl känner till, på olika sätt med kraft reagerat mot de tragiska händelserna i Östtimors huvudstad Dili den 12 november. Vi har, i likhet med flera andra länder, hos den indonesiska regeringen begärt att rättsliga åtgärder skall vidtas mot de skyldiga. Indonesiens regering har också agerat, bl.a. genom att tillsätta en särskild undersökningskommission. Dess rapport innehåller bl.a. stark kritik av hur vissa militära befattningshavare agerade. Vissa åtgärder i form av militära avskedanden har redan vidtagits, vilket vi också välkomnat. Att ytterligare ansvariga för massakern, militära såväl som civila, inom kort kommer att ställas inför rätta ser vi också som ett steg i rätt riktning. Rättegångarna beräknas vara slutförda före parlamentsvalen i början av juni och vara öppna för allmänheten. Enligt uppgift kommer även utländska jurister ges möjlighet att bevittna rättegångarna. Vi kommer naturligtvis att följa rättegångarna i första hand genom vår ambassad i Jakarta. På frågan om regeringen avser ta några initiativ för att folkrätten skall gälla i Östtimor vill jag säga att vi under senare tid har vidtagit flera åtgärder i detta syfte. Inte minst gäller detta med avseende på MR området där vi, både inom olika FN-fora och i samtal med företrädare för den indonesiska regeringen, har protesterat mot brott mot dessa rättigheter. Vi anser att det både är en rättighet och en plikt att reagera mot kränkningar av mänskliga rättigheter. Vid årets möte med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna var Sverige medförslagsställare till en resolution som sedermera ledde till ett konsensusuttalande av kommissionens ordförande, där bl.a. dödsskjutningarna fördöms och allvarlig oro uttrycks över MR-situationen i Östtimor. Vidare uppmanades den indonesiska regeringen att underlätta tillträdet till Östtimor för humanitära organisationer. Den svenska regeringen har aldrig accepterat Indonesiens annektering av Östtimor. Denna är ju ett brott mot folkrätten, vilket vi också i olika sammanhang har framhållit vid upprepade tillfällen. Vi har även sedan länge ställt oss bakom tanken på en folkomröstning i Östtimor för att folket där skall få utöva sin rätt till självbestämmande. Vi stöder givetvis också förslaget om att åter få i gång en dialog mellan Portugal och Indonesien om Östtimor och att FN engageras i frågan.
Fru talman! Fru utrikesminister! Jag skall be att få tacka så mycket för svaret. Det gläder mig att regeringen noga och kontinuerligt följer utvecklingen i Östtimor, som det står i svaret. Det är ett bra svar som jag har fått på min fråga. Händelserna förra året har ju verkligen väckt mycken oro och förbittring. Utrikesministern har tidigare här i kammaren betonat att regeringen skall följa dessa frågor, inte minst när det gäller mänskliga rättigheter generellt. I Östtimor handlar det ju i allra högsta grad om mänskliga rättigheter. Den massaker som den indonesiska militären iscensatte i november förra året var väldigt upprörande. Våldet i Östtimor har funnits ända sedan Indonesien annekterade Östtimor och kommer med all sannolikhet att finnas kvar så länge situationen är som den är och tills den timoresiska befolkningen själv får ta ställning till sin framtid. Det är bra att Sverige stödjer förslaget om att få i gång en dialog mellan Portugal och Indonesien och att FN engagerar sig i frågan. Om Sverige skall driva frågan om mänskliga rättigheter gäller det också att ta initiativ. I denna akuta situation är det väldigt viktigt att de rättegångar som pågår följs av andra stater. Det är bra att Sverige också följer dessa rättegångar. I svaret sägs att regeringen kommer att följa rättegångarna i första hand genom vår ambassad i Jakarta. Vill utrikesministern utveckla detta litet? På vilket annat sätt kommer man att följa dem? Utrikesministern redogör för att undersökningskommissionen starkt kritiserat vissa militära befattningshavare, vilket lett till att vissa militärer avskedats. Men ministern tar inte upp anklagelserna mot dem som deltog i sorgetåget och som utsattes för massakern förra året. Det är väldigt viktigt att reagera mot dem som iscensatte massakern. Det sägs dock i svaret att ytterligare ansvariga för massakern, militärer såväl som civila, inom kort kommer att ställas inför rätta och att regeringen ser detta som ett steg i rätt riktning. Jag tycker att man borde överväga hur man skall agera när det gäller anklagelserna mot de civila. Undersökningskommissionen har kritiserats av en internationell juristkommitté, som menar att den inte uppfyller internationellt erkänd standard vad gäller opartiskhet, tillförlitlighet och teknisk kompetens. De säger att de anklagade inte heller får möjlighet att välja vilka som skall försvara dem. De har vänt sig till oberoende rättshjälpsorganisationer. Men de får inte lov att använda dem till sitt försvar. Det är inte heller acceptabelt, om det nu skall föreställa en rättsstat. Dessa rättshjälpsorganisationer får inte ens närvara vid rättegångarna. Här finns all anledning att bevaka hur det går till. Vidare redogör utrikesministern för hur Sverige agerar i FN:s kommission för mänskliga rättigheter, fördömer dödsskjutningarna i Östtimor och är medförslagsställare. Det är mycket bra. Den indonesiska regeringen uppmanas också att tillåta humanitära organisationer komma in i Östtimor. Jag tycker att det är väldigt viktigt att följa upp den här uppmaningen. Har Indonesien följt FN beslutet? Jag vet att en parlamentarisk delegation från Portugal i höstas planerade att resa till Östtimor. Efter mycket dividerande slutade det dock med att det blev omöjligt för delegationen att resa dit. Det är inte heller acceptabelt att en parlamentarisk grupp inte får åka dit, när situationen är som den är och det förekommer så mycket kritik.

Fru talman! Jag delar Ingela Mårtenssons uppfattning att oberoende observatörer måste få följa rättegångarna. Enligt den information som jag fått, har vi från svensk sida kontakt både med Röda korset, som är en part, och med ett oberoende rättshjälpsinstitut i Jakarta som faktiskt kommer att bistå med advokathjälp under rättegångarna. Detta är den ena sidan av saken. Den andra är att australiska observatörer från organisationen Law Asia har uttryckt önskemål om att få närvara vid rättegångarna. Vi vet också att ett antal representanter för vissa större ambassader har begärt tillstånd att närvara. Om det visar sig att även utländska ambassader får närvara är vi beredda att låta en svensk ambassadtjänsteman bevista rättegångarna. Det gäller då i första hand -- och det tror jag också överensstämmer med Ingela Mårtenssons förslag -- att vid rättegångarna mot civila och demonstranter försöka få en egen observatör, om detta tillåts. Annars får vi agera genom rättshjälpsinstitutet och de olika organisationerna. När det gäller de åtalade militärerna är det troligast att det blir fråga om någon form av krigsrätt. Då blir det knappast möjligt för utomstående att vara närvarande. Jag kan bara instämma i att det finns anledning för oss att fortsätta att verka för att humanitära organisationer och parlamentariska observatörer skall få tillträde till Östtimor.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att den svenska regeringen följer frågan och att det internationella samfundet uppmanas att göra detsamma. Det är som sagt upprörande att så många människor har dödats. Det är också mycket viktigt att man tar del av anklagelserna mot de civila. Utan att ha provocerat blev fredliga demonstranter beskjutna med påföljd att ca 180 personer dödades. Sedan förföljdes de som bevittnat det hela. Skulden lades sedan på vissa av dessa personer. Detta är mycket upprörande, och man måste följa rättegångarna och se till att de sker på ett acceptabelt sätt. Jag har en uppgift om att den oberoende rättshjälpsorganisationen inte får följa rättegångarna, men jag hoppas verkligen att så inte är fallet. Min förhoppning är att det blir en så oberoende och rättvis rättegång som möjligt och att Sverige kommer att verka i den riktningen. I svaret tycker jag mig märka att man är intresserad av frågan, och det gläder mig.

Fru talman! Margareta Gard har frågat mig om jag är beredd att medverka till att det utges en vitbok om Sveriges agerande gentemot de baltiska länderna under andra världskriget. Hon frågar också om jag är villig att medverka till att svenska icke sekretessbelagda dokument i dessa frågor görs tillgängliga för forskare. Sveriges relation till de baltiska staterna under andra världskriget rymmer förvisso mycken tragik, och frågan engagerar än i dag många människor i vårt land. Jag tror liksom Margareta Gard att ökad kunskap om de faktiska förhållandena under kriget är nödvändig för att vi framdeles skall kunna bygga vidare på ett förtroendefullt samarbete mellan oss och våra närmaste grannländer i öst. Wilhelm Carlgren på utrikesnämndens önskemål tre promemorior. En handlade om Sveriges erkännande av Estlands, Lettlands och Litauens anslutning till Sovjetunionen, en om överlämnandet av baltiskt guld till Sovjetunionen och en om baltutlämningen. De två förstnämnda har sedan i något utförligare form publicerats i en skriftserie från militärhögskolan. Jag håller med om att förhållandena ytterligare bör belysas. Sedan jag tillträdde har vi diskuterat denna fråga. För en tid sedan gav jag professor Carlgren i uppdrag att sammanställa en översikt över Sveriges förhållande till Baltikum. Den skall omfatta perioden från första världskriget fram till åren efter andra världskriget och utges i skriftlig form. Det är den historiska forskningens uppgift att analysera dessa förhållanden i sitt sammanhang. En sådan forskning hindras inte längre av sekretess, och det är självklart att ingen förvägras tillgång till allmänna offentliga handlingar. Uppgifterna om att UD:s arkiv skulle hålla tillbaka handlingar sedan sekretessen upphört är felaktiga. Den citerade forskaren har uppgett för UD:s arkivchef att uppgifterna bygger på ett missförstånd. Han har haft problem att få tillgång till vissa enskilda arkiv, vilka ligger utanför UD och inte berörs av tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Allt material i ämnet som finns i UD:s arkiv från den aktuella tiden är tillgängligt. Jag vill också framhålla att vi ingalunda försöker tysta ned dessa frågor i våra kontakter med företrädare för Estland, Lettland och Litauen. Tvärtom talar vi öppet även om de mindre bekväma delarna av vår gemensamma historia.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation, och jag är till freds med det svar som jag har fått. Historiska händelser och skeenden kan ju aldrig gömmas undan i förhoppning om att de skall glömmas. Det är väsentligt att historien skrivs med utgångspunkt i svenska dokument som statsmakten innehar och inte med utgångspunkt i uppgifter i utländska tidskrifter, även om dessa till synes är väl initierade. Upphovet till min interpellation var en kritisk artikel i tidskriften Der Spiegel, som beskriver avsaknaden av dokumentation om vårt lands tidigare förhållande till Baltikum som ett öppet sår. Tidskriften hänvisar till förre utrikesministern Sten Anderssons bryska avvisning att det inte är till gagn för någon, inte för de baltiska staterna och inte för Sverige, att rota i det förgångna. Att uttala sig på detta sätt som förre utrikesministern gjorde är både okunnigt och ansvarslöst. Det kan i viss mån vara förståeligt att socialdemokrater inte gärna vill ha allt det som hände i relationerna med baltstaterna på bordet, eftersom det var under socialdemokratiskt ledarskap som allt skedde. Nu måste ändå även Sverige göra upp med sitt förflutna. Att kravet kommer just från Tyskland och Der Spiegel får man ha förståelse för, eftersom Västtyskland under årens lopp ständigt har tvingats att göra upp med sitt förflutna. Det är mycket tillfredsställande att utrikesministern nu har tagit initiativ till en dokumentation om Sveriges tidigare förhållande till Baltikum och att dokumentationen kommer att avse en längre period än åren under och strax efter andra världskriget. Dokumentationen kan bidra till en nyansering. I vissa fall kan det förhoppningsvis också presenteras förklaringar till Sveriges ställningstagande och handlande i dessa känsliga frågor. Jag har med tillfredsställelse noterat att utrikesministern delar min åsikt om att det blir svårt att bygga vidare och ha ett förtroendefullt samarbete mellan vårt land och baltstaterna, om man inte klarar ut de tidigare relationerna länderna emellan. Det är också tillfredsställande att tidskriften Der Spiegels påstående att UD:s arkiv inte var tillgängliga för forskare är felaktigt. Öppenhet mot forskare är nödvändig när sekretesstiden har löpt ut. ''översikt'' innebär. Jag hoppas att det inte blir ett alltför översiktligt dokument. Det bör också innehålla mindre händelser, som ändå kan vara av betydelse för helheten.
Fru talman! Margareta Gard och jag har samma uppfattning. Man måste vara öppen i fråga om historien, vilket också är viktigt med tanke på hur vi skall kunna gå vidare när det gäller relationerna till de baltiska staterna. Jag tror också att det är mycket väsentligt att den översikt som professor Wilhelm Carlgren skall göra inte bara kommer att gälla de händelser som vi ju gärna tänker på, dvs. händelser som anknyter till andra världskriget. Dokumentationen kommer att gå längre tillbaka och täcka även självständighetstiden. Jag tror att detta är mycket väsentligt för att man skall kunna få ett perspektiv och kanske vissa påminnelser och erinringar med avseende på framtiden. Min kännedom om professor Wilhelm Carlgrens sätt att gå till väga gör att jag inte är så orolig för att detta inte kommer att vara något av betydande intresse och en fyllig redovisning. Jag tror att vi kan vänta oss detta.
Fru talman! Jag tackar även för detta svar. Jag tycker nämligen att det är mycket viktigt när vi tar tag i denna fråga att den också blir belyst ur olika synpunkter. Självfallet är det forskarna som skall göra utvärderingen. Men det underlag som UD lägger fram måste ändå vara så heltäckande som möjligt och belysa att det förekom, om jag har läst rätt, affärstransaktioner som kanske inte var så hedersamma för oss. Men detta måste tas med så att det blir en helhet och så att vi också får vårt ställningstagande gentemot Sovjetmakten belyst. Jag tror att detta är viktigt, i synnerhet för eftervärlden. Och det är viktigt att vi tar tag i detta nu när vi skall bygga upp våra relationer med de baltiska staterna.

Fru talman! Johan Lönnroth har frågat vilka initiativ jag kommer att ta för att uppgörelsen med den gamla DDR-regimen i Tyskland skall följa ingångna konventioner om mänskliga rättigheter. De konventioner som jag utgår ifrån att Johan Lönnroth avser är de grundläggande internationella regelverken på MR-området, främst 1950 års Europakonvention om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och 1966 års FN-konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Tyskland har anslutit sig till båda dessa konventioner. Jag har ingen som helst anledning att betvivla att dagens Tyskland, som är en etablerad rättsstat, uppfyller sina internationella åtaganden. Några initiativ av det slag som Johan Lönnroth efterlyser är således inte aktuella. Jag vill emellertid utnyttja tillfället att göra några mer allmänna kommentarer: Återföreningen den 3 oktober 1990 innebar för gemene man i dåvarande DDR en omedelbar och absolut förbättring vad gällde respekten för de mänskliga rättigheterna. Efter mer än fyra decennier under en totalitär regim, lever de nu i en demokratisk rättsstat. Den rättsosäkerhet som enskilda medborgare med s.k. avvikande uppfattningar levde under i det forna DDR har belysts med all tydlighet i takt med att den statliga säkerhetstjänstens, Stasis, och andra arkiv nu öppnats för omvärlden. De har visat på ett samhälle som systematiskt och i detalj sökte kontrollera och manipulera sina medborgare och deras dagliga tillvaro. Yrkesförbud var en inbyggd del i detta system, som fordrade total trohet mot ett parti och dess ledare. Också utbildningsväsendet var uppbyggt efter detta mönster, förstärkt med morotens och piskans princip: Den som stöttade systemet kunde lägga en grundsten till yrkesmässig framgång. Den som hyste avvikande åsikter utsattes för en hel arsenal av trakasserier och sanktioner, däribland yrkesförbud. Detta hör nu historien till för de 16 miljoner tyskar som tidigare levde i DDR. I dag genomgår människorna i östra Tyskland en omställningsprocess som kanske är svårare än många räknat med. Till stor del beror detta på att situationen i det förutvarande kommunistiska DDR efter regimens fall visat sig värre än man kunnat föreställa sig. Jag känner mycket stor medkänsla med de människor som drabbas av arbetslöshet och andra besvärligheter under omställningens nuvarande fas. Men jag är samtidigt helt övertygad om den tyska regeringens vilja och förmåga att så snabbt som möjligt åstadkomma samma förutsättningar och levnadsvillkor i öst som i övriga delar av landet. Dit hör inte minst ett liv i ett samhälle som kännetecknas av respekt för rättsstatens idéer och de mänskliga rättigheterna. Ännu återstår mycket att göra för att man skall komma till rätta med det tunga arvet från DDR tiden. Detta gäller inte minst utbildningsväsendet, där, i likhet med andra delar av DDR-samhället, politiska meriter ofta kunde väga tyngre än yrkesmässiga sådana. Denna process inom utbildningsområdet åvilar enligt den tyska grundlagen de enskilda delstaterna, som har ansvaret för frågor rörande utbildning och kultur. Processen har formats på olika sätt i olika delstater. Dess syfte är att återskapa ett utbildningssystem där verksamheten utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och där yrkesmässiga kvalifikationer åter blir den självklara måttstocken. Johan Lönnroth tar upp ett enskilt fall i denna process som utgångspunkt för sin interpellation. Jag har, som sagt, ingen anledning att närmare gå in på enskilda förfaranden. Men som framgår också av interpellationen har medborgarna i östra Tyskland nu möjlighet att få sina fall rättsligt prövade av självständiga domstolar. Och detta är just en av de stora och viktiga skillnaderna i MR-hänseende mellan det f.d. DDR
Fru talman! Jag tackar för ett svar vars innehåll jag i huvudsak gillar, men som lider av den svagheten att det handlar mycket litet om det jag frågade om. Jag skall gärna någon annan gång tala länge med Margaretha af Ugglas om hur eländigt det var i de gamla öststaterna, och jag tror mig ha en del insikt i ämnet. Men nu gällde det den högst konkreta frågan om huruvida uppgörelsen med den gamla regimen i f.d. DDR följer förbudet mot åsiktsdiskriminering i konventionerna om de mänskliga rättigheterna. När jag ställde frågan förutsatte jag att utrikesministern var villig att motivera sitt ja eller nej i sak, även om ryggmärgsreflexen säger att ett land som styrs av utrikesministerns ideologiska fränder helt enkelt inte kan göra fel. Jag vill fråga Margaretha af Ugglas om hon anser att det över huvud taget är meningsfullt att debattera denna fråga när det gäller länder vilkas regimer hon gillar. Låt mig få översätta en passus i 3 § i de nu gällande reglerna för den s.k. Äro-kommissionen vid universitetet i Greifswald. Paragrafen handlar om vad som menas med ett felbeteende, som kan leda till olika grader av bestraffning i form av avsked eller långvarigt yrkesförbud. Betett sig fel har den som med någon handling aktivt deltagit i genomförandet av den härskande regimens maktpolitik, eller varje avsiktlig handling, tyst accepterande eller underlåtenhet, varigenom vederbörande under utnyttjande av det politiska maktsystemet i det tidigare DDR tillfogat andra personliga eller yrkesmässiga olägenheter, som inte från facksynpunkt var motiverade. Tänk igenom denna formulering, byt ut härskande regimens maktpolitik mot regeringens politik så skulle man med samma paragraf kunna döma en mycket stor del av den svenska statsförvaltningen för felbeteende och yrkesförbud. Nu konstaterar ju utrikesministern själv att utbildningssystemet i f.d. DDR hade yrkesförbud och politisk meritering inbyggt i själva systemet på så sätt att karriären hängde på partitillhörighet och åsikter. Det ligger i sådana systems natur att bara en mycket liten minoritet klarar av att undvika att bete sig fel enligt den mening i paragrafen som jag läste upp. Det är just denna orimligt vida definition på felbeteende som leder till godtycke. Man kan inte döma alla, men man kan plocka ut de individer som vägrat ändra sina åsikter och straffa dem, och man kan låta sådana som återigen anpassat sig och vänt kappan efter vinden gå fria. Det är just detta som i dag tycks hända i Tyskland. Jag förmodar att utrikesministern är medveten om att en stor del av människorna i den gamla maktstrukturen i f.d. DDR skyndade sig att gå med i de nya från väst importerade partierna, medan de som öppet deklarerade att de stod fast vid sina åsikter var dels de doktrinära, dels de riktiga idealisterna, och det fanns faktiskt också sådana. Det är ingen enkel sak att göra upp med det förflutna. Det gäller mitt eget parti och våra gamla försyndelser i kontakterna med partidiktaturerna i öst, lika väl som utrikesministerns partikamraters skumma kontakter med högerextremister. Starka känslor är inblandade, och det är lätt att falla undan för krav på generella straff utan individuell prövning. Låt mig citera statssekreteraren för utbildning i Mecklenburg-Vorpommern, då han i ett svenskt radioprogram beskylldes för att lägga bevisbördan på de anklagade: ''Om det råder tvivel om trovärdigheten kommer vi hellre att avskeda än ge nåd. Det kanske är orättvist, men det är vad folket förväntar sig.'' I utrikesministerns svar sägs att respekten för de mänskliga rättigheterna nu är bättre än under den gamla DDR-regimen och att det är bra att man nu öppnar Stasis arkiv. Jag kan hålla med om detta, men jag kan därmed inte tycka att vi skall sluta upp med att kritiskt pröva hur de som nu hanterar dessa arkiv använder dem. Det finns nämligen en del erfarenheter från västtyskt rättsväsende som kan inge vissa farhågor. Det är ett historiskt välbelagt faktum att intresset för uppgörelsen med nazitiden svalnade när det kalla kriget bröt ut. Många högt uppsatta nazister kunde hitta nya positioner. Offer och deras anhöriga fick vänta i flera decennier på att få insyn i Gestapos register. Och hur många gräsligheter som än begicks längs muren och i Stasis förhörsrum, kan man ändå inte jämföra detta med förintelsen av judar och massmorden på kommunister och socialister i Nazityskland. Då kan jag inte låta bli att göra jämförelser med den förra interpellationsdebatten och öppenheten när det gäller våra relationer med Baltikum och våra register där. Utrikesministern är kanske rent av villig att medverka till att hemligstämpeln bryts också beträffande vår egen civila och militära säkerhetstjänst -- dvs. så att man exempelvis öppnar IB:s register över bl.a. kommunister från tiden före 1973, då sådana alltså var tillåtna. Därigenom skulle vi kunna pröva om det verkligen handlade om register till skydd för rikets säkerhet, eller om det handlade om åsiktsregister till skydd för politiska motståndare. Av utrikesministerns svar att döma är tiden inte mogen för en kritisk granskning av om det förekommer överdrifter åt andra hållet i jakten på f.d. regimtrogna i f.d. östblocket. Vi kommer säkert tillbaka till frågan. Jag tror att utrikesministern kommer att behöva sätta sig in också i frågor som gäller den sortens brott mot mänskliga rättigheter, så att riksdagen kan få ett mera sakligt och ett mindre allmändeklamatoriskt svar nästa gång frågor av denna typ ställs.
Fru talman! De frågor som Johan Lönnroth tar upp och som förvisso är svåra är noga reglerade i en rättsprocess och i rättsliga regler. Det är detta som utgör skillnaden mellan rättsstaten och en totalitär stat. I det enandefördrag som slutits mellan de två tyska staterna är frågan om de offentliga arbetstagarnas anställning reglerad. Där finns en explicit uppräkning av när statliga arbetsgivare har rätt att säga upp offentligt anställda. Som särskilt viktiga grunder för uppsägning nämns bl.a. fall där den anställde förbrutit sig mot rättsstatliga normer eller de mänskliga rättigheterna eller arbetat till förmån för det tidigare ministeriet för statssäkerhet, Stasi, eller myndigheten för nationell säkerhet. Författningsdomstolen i Karlsruhe, som har till uppgift att avgöra lagars och statliga bestämmelsers grundlagsenlighet, har vidare uttalat sig om enandefördragets regler om uppsägning av offentligt anställda. Domstolen har fastslagit att fördraget uppfyller den tyska grundlagens krav, vilket i sin tur grundar sig på det internationella regelverket när det gäller de mänskliga rättigheterna. Men den krävde samtidigt att uppsägningsreglerna icke fick drabba vissa grupper som åtnjuter ett särskilt skydd enligt den tyska grundlagen, bl.a. småbarnsmödrar. Dessutom ansåg domstolen att äldre arbetstagare, ensamstående föräldrar och handikappade borde ges företräde framför andra kategorier vid nyanställningar inom den statliga sektorn. mars i år dom i ett mål anhängiggjort av tidigare anställda hos DDR:s Vetenskapsakademi, vilka klagat över enandefördragets regler om uppsägning. Domstolen konstaterade i det målet att enandefördragets regler visserligen ingriper i rätten att fritt välja yrke, men också att detta kan rättfärdigas. Domstolen ansåg att reglerna tjänar ett övergripande allmänintresse, den snabba omorganisationen och förbättringen av forskningen i de nya delstaterna. Avskedandena var enligt domstolen ett ändamålsenligt medel för att uppnå dessa mål. Jag tycker att en avgörande skillnad mellan Johan Lönnroths och mitt synsätt verkar vara att denna svåra omställning, denna svåra uppgörelse med det förflutna, sker inom ramen för en rättsstats normer och principer, med möjlighet för den enskilde att gå till domstol.
Fru talman! Det finns faktiskt ingen som helst skillnad mellan våra åsikter i det avseendet. Jag anser också att Tyskland är en rättsstat. Det är mycket bra att man har offentliga rättsprocesser i sådana här frågor. Men det hindrar inte att man uttalar sig i frågan. Både jurister och svenska universitetslärare har uttalat sig här, och de är mycket starkt oroade över utvecklingen i Tyskland. I Sverige har t.ex. upprop gjorts vid universitet med anledning just av det som händer i Greifswald, där det institut har lagts ned som sysslat med just relationerna till Sverige. Det har förekommit mycket generella avskedanden av praktiskt taget alla akademiska lärare på det institutet. Vidare har den internationella uppmärksamhet som riktats mot dessa företeelser -- och det gäller då protester och kritik från människor med alla möjliga politiska ideologier -- lett till en viss skärpning. Uppmärksamheten har alltså fått positiva effekter. För inte så länge sedan hade jag ett telefonsamtal med just den kvinna som jag nämner i mitt exempel. Hon berättade att det för hennes del hade skett en positiv utveckling just genom den internationella uppmärksamheten. Anledningen till att jag framställt interpellationen är alltså att jag vill att också den svenska regeringen kritiskt skall granska det som händer i Tyskland. Man får inte automatiskt godta allt det som sägs av representanterna för den här rättsstaten -- vi är ju överens om att det handlar om en sådan. I samband med den uppgörelse som det är nödvändigt att träffa och som kommer att ske i Tyskland och flera öststater kan överslag förekomma. Historien visar på många exempel i det avseendet. Det är faktiskt det, förhoppningsvis, ännu så länge neutrala Sveriges skyldighet att ha i uppgift att bevaka också den typen av brott mot de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Jag vill bara återigen, Johan Lönnroth, hänvisa till det faktum att Tyskland är en rättsstat, är bundet av internationella konventioner och regelsystem, har en grundlag och har en författningsdomstol. Jag utgår från att det är på det sättet och, naturligtvis, att Tyskland är en demokratisk stat med en fri och mycket livaktig press liksom en mycket livaktig diskussion. Det är framför allt dessa faktorer som kommer att vara så att säga de riktiga värnarna och korrigerarna i detta system.
Fru talman! Utrikesministern har nog en litet väl idyllisk bild av förhållandena i Tyskland. Men vi är överens om att det är fråga om en rättsstat. När det gäller t.ex. pressen är det ju ett välkänt faktum att den representerar andra åsikter än den nu dominerande borgerliga hegemonin -- om jag nu får använda det uttrycket -- och har mycket svårt att göra sig gällande. Pressen får inga annonser exempelvis. Problemen för arbetarpressen här i Sverige är bara en blek återglans av förhållandena i Tyskland. Det finns alltså problem också där. Jag hoppas, och förväntar mig, att utrikesministern och den svenska regeringen inte utgår från att det nödvändigtvis alltid står rätt till även i de här staterna.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig om Sverige kommer att verka för att ett fullständigt provstopp kan komma till stånd så snart som möjligt och om den svenska regeringen är beredd att ta initiativ till att oberoende vetenskapliga studier görs vid olika testområden för att bedöma effekten av proven. Den svenska politiken att verka för ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov ligger fast. Det förslag till provstoppsavtal som Sverige presenterade vid nedrustningskonferensen i Genève sommaren 1991 är fortfarande aktuellt. Vi fortsätter att söka stöd för och synpunkter på förslaget. Vidare var Sverige vid höstens generalförsamling i FN medförslagsställare till resolutionen om kärnvapenprovstopp. Samtidigt vill jag framhålla att frågan om ett fullständigt provstopp måste ses i nära relation till den kärnvapennedrustning och de nya spridningsproblem som blivit följden av de politiska omvälvningarna på senare tid. USA och Sovjetunionen inledde en reell nedrustning på kärnvapensidan. De nuvarande ledarna i Ryssland och de andra republikerna med kärnvapen på sina territorier har sagt sig vilja fortsätta nedrustningen. Vi har välkomnat denna utveckling. Den innebär att de ledande kärnvapenstaterna tagit sitt ansvar för att hejda kapprustningen och vänt den till nedrustning. Vi kan också konstatera att antalet kärnvapenprov successivt minskat under senare år. 1991 företogs 14 provsprängningar, vilket kan jämföras med 34 år Utvecklingen har således visat att provstopp inte är den enda framkomliga vägen för att minska kärnvapenhotet. Ett totalt provstopp utgör inte en garanti mot spridning av kärnvapen till nya länder eller mot att kärnvapenmakterna utvecklar mer sofistikerade vapen. Teknikens utveckling gör att det, tyvärr, är fullt möjligt för ett land att framställa kärnvapen utan att provspränga. Likaledes gör den det möjligt att vidareutveckla existerande arsenal utan nya prov. Icke-spridningsfrågor prioriteras högt av regeringen. Fallet Irak har visat att detta är en nödvändighet. Vi söker stärka de viktigaste elementen i icke-spridningsregimen, t.ex. genom att verka för att ytterligare stater ansluter sig till NPT och genom att ge ökade resurser till det internationella atomenergiorganet IAEA för att övervaka att civilt klyvbart material inte använts för tillverkning av kärnvapen. Trots de utvecklingstendenser jag här nämnt är provstopp fortfarande viktigt. Jag upprepar att målet är att få till stånd ett fullständigt provstopp. För att nå dit måste vi verka för bredaste möjliga internationella acceptans. Ingela Mårtensson har också frågat om regeringen är beredd att ta initiativ till att oberoende vetenskapliga studier görs vid olika testområden. Sådana studier förutsätter att det råder internationell enighet om hur och på vilka villkor de skall bedrivas. Vi ämnar verka för att sådan enighet uppnås. Sverige deltar aktivt i det arbete som bedrivs inom FN:s ram för att kartlägga effekterna av radioaktiv strålning. Jag tänker då särskilt på arbetet inom FN:s vetenskapliga kommitté för att studera effekterna av strålning . Vidare har Världshälsoorganisationens studie om effekterna av ett kärnvapenkrig fortfarande hög aktualitet. I det klimat av kärnvapennedrustning som nu råder bör det bli lättare för forskare att få tillgång till tidigare hemligstämplat material om kärnvapenprovens effekter på hälsa och miljö. Ett första krav måste vara en uppmaning till kärnvapenstaterna att göra sitt material tillgängligt för internationella organ och forskare världen över. Efter Sovjetunionens upplösning har media världen över koncentrerat sin uppmärksamhet på fakta som nu blir tillgängliga om de katastrofala miljöeffekterna av de sovjetiska kärnvapenproven. Det krävs internationella insatser för att hjälpa befolkningen i dessa områden. För Sveriges del har jag bett expertgruppen för stöd till nedrustning och kärnsäkerhet i OSS-staterna att undersöka vilka möjligheter vi har att bidra till åtgärder som syftar till att förbättra hälsa och miljö i de berörda områdena.
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag är glad för att vi nu får besked om att den svenska politiken att verka för ett fullständigt provstopp ligger fast. Det har varit litet oklart på den punkten. I den rapport som utrikesministerns expertgrupp presenterade om nedrustningspolitik och rustningskontroll i en ny tid stod det att ''Sverige bör fortsatt arbeta för en begränsning av kärnvapenproven och på sikt ett fullständigt stopp för dessa.'' Med den formuleringen har många uppfattat att provstoppsfrågan har skjutits på framtiden. Utrikesministerns promemoria i anslutning till presentationen av expertgruppens rapport innehåller inte någonting om provstoppsfrågan, trots att kärnvapen finns med i promemorian. Inte heller i regeringsdeklarationen vid den utrikespolitiska debatten den 26 februari fanns provstoppsfrågan nämnd. Det var därför jag ställde denna interpellation. Jag undrade hur man nu förhöll sig inom regeringen. Jag är glad att vi har fått besked på den här punkten, att den svenska politiken ligger fast, att man kräver att det skall bli ett totalt provstopp och att kravet finns nu och inte på sikt. Det är nu vi vill ha ett provstopp. Sedan vill jag kommentera några saker i svaret. Utrikesministern säger att de ledande kärnvapenstaterna har tagit sitt ansvar för att hejda kapprustningen. När det gäller provstoppsfrågan, som är en del av kapprustningen, med utvecklande av nya vapen, anser jag inte att de har tagit sitt ansvar. Det är snart 30 år sedan som man skrev på det partiella provstoppsavtalet. Då, liksom i samband med icke-spridningsavtalet, lovade man att man skulle förhandla fram ett totalt provstoppsavtal. Det existerar fortfarande inte. Jag kan inte hålla med om att kärnvapenstaterna har tagit sitt ansvar. De tar definitivt inget ansvar gentemot befolkningen som bor i testområdena. Utrikesministern nämner t.ex. miljöeffekterna för den sovjetiska befolkningen. Det polynesiska folket har protesterat mot de franska testen sedan provsprängningarna startades där på 60-talet. Atollerna Mururoa och Fangataufa är definitivt inte lämpliga för kärnvapensprängningar. Jag talade nyligen med en bergsingenjör vid Forsmark om Frankrikes val av testområde. Han instämde i att det definitivt inte är lämpligt att spränga kärnvapen i de här atollerna, som är så porösa till sin beskaffenhet. Forskare från Greenpeace har funnit artificiell radioaktivitet i plankton utanför tolvmilsgränsen vid Mururoa. Befolkningen i området är mycket orolig över vilka effekter de här sprängningarna har på människor och djur. Man vill ha besked om hur det förhåller sig. Det tycker jag tillhör de mänskliga rättigheterna. Man har faktiskt rätt att veta vad man utsätts för, när det handlar om sådana farliga saker som att spränga kärnvapen. Utrikesministern säger att oberoende vetenskapliga studier förutsätter att det råder internationell enighet om hur och på vilka villkor de skall bedrivas. Jag tycker att man inte bara kan nöja sig med att den som utför sprängningarna vägrar att låta göra undersökningar. Jag menar naturligtvis inte att man med våld skall ta sig in i området och utföra dessa undersökningar. Men man måste sätta press på de här kärnvapenstaterna, som håller på med provsprängningar, att det måste göras oberoende vetenskapliga studier. När det gäller proven i Stilla Havet kan läckande radioaktiva ämnen spridas i hela området. Det gäller inte bara den franska befolkningen. Det är många andra stater som också har uttalat sin oro över vad som skulle kunna hända om det blir ett större läckage. Tecken finns redan på att det förekommer läckage. Radioaktiva ämnen kan spridas till Nya Zeeland och längre bort, genom plankton, fiskar och genom hela den ekologiska kedjan. Jag var själv med på den expedition till Mururoa som Greenpeace gjorde för drygt ett år sedan och passade då på att tala med den franske guvernören på Tahiti. Han sade att det inte fanns någon risk med provsprängningarna och att det heller inte fanns någon som klagade i FN på den statistik som presenterades. Därför tycker jag att det är viktigt att man i FN och andra internationella organ pressar på om att man vill ha ordentliga uppgifter om vilka effekter de här sprängningarna ger. Utrikesministern tar också i svaret upp att det finns hemliga uppgifter och att man skall se till att de kommer fram. Det tycker jag är bra. Men det behövs press på kärnvapenstaterna att göra ordentliga vetenskapliga studier, för människors rädsla måste tas på allvar. De sovjetiska provsprängningarna, som tas upp i svaret, är också ett verkligt sorgligt kapitel. Befolkningen har utsatts för enorma risker utan möjligheter att kunna påverka sin situation. Nu har det kommit rapporter om att man har överfört Novaja Semlja till den ryska federala staten. Det finns inga möjligheter för de lokala myndigheterna att kontrollera eller att ha något inflytande på vad som görs. Det har man inte haft hitintills heller, i och för sig. Men detta tyder på att man kommer att återuppta kärnvapensprängningarna i Novaja Semlja efter det att moratoriet går ut i oktober. Det tycker jag att vi från svensk sida har all anledning att oroa oss över. Det sätt som det tidigare Sovjetunionen har hanterat de här frågorna på är helt skrämmande.

Fru talman! Jag vill också säga att jag är mycket glad för att utrikesministern har sagt ifrån att den svenska politiken om ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov ligger fast. Jag utgår ifrån att orden på sikt kan försvinna ur den här diskussionen. Jag skall ge ett motiv för det. Det land som hårdast har motsatt sig stoppet för alla kärnvapenprov har varit USA. Orden på sikt fördes in 1982 av Ronald Reagan. Därför är det litet känsligt om Sverige, som har varit den ledande nationen för att så snabbt som möjligt få ett fullständigt provstopp, skulle välja att formulera sin politik med en av de starkaste motståndarnas formuleringar. Jag är också glad för att utrikesministern har sagt att det avtal som vi presenterade i Genève sommaren 1991 fortfarande är aktuellt, och att vi driver på starkt för det. Det finns emellertid i utrikesministerns svar en del saker som jag gärna vill kommentera. Utrikesministern säger bl.a. att utvecklingen har visat att provstopp inte är den enda framkomliga vägen för att minska kärnvapenhotet. Det kan jag hålla med om. Det krävs en hel serie av åtgärder. Frågan om provstopp har prioriterats av Förenta nationerna; man har lyft fram provstopp som det allra viktigaste instrumentet för att minska kärnvapenhotet. Det gäller naturligtvis också ickespridningsfördraget. Det gäller frågan om att icke använda kärnvapen, att få kärnvapenmakterna att ställa upp på det som Kina och även Sovjet har deklarerat -- att icke använda kärnvapen först -- för att så småningom komma fram till ett slags deklaration av kärnvapenmakterna om att icke använda kärnvapen över huvud taget, och därefter resa frågan om olaglighet. Det är naturligtvis en politik för att skrota kärnvapen, och härvidlag finns mycket att göra. Sverige kan säkert också bidra med en serie av goda förslag och idéer. Det är fråga om att de kärnvapen som fortfarande finns kvar skall ställas under FN kontroll, det är fråga om en kärnvapenfri zon i Norden, och det är fråga om att lyfta fram de miljömässiga och medicinska effekterna av kärnvapenprov. Sverige har ju tidigare bidragit i någon mån till detta i en kärnvapenstudie. Vi fick då också fram en hel del uppgifter från Sovjet som tidigare inte hade presenterats. Det som gör mig litet mer betänksam är att utrikesministern säger att tekniken tyvärr gör det fullt möjligt för ett land att framställa kärnvapen utan att provspränga, och gör det möjligt att vidareutveckla den existerande arsenalen utan nya prov. Frågan är då: Varför är kärnvapenmakterna så fruktansvärt emot ett provstoppsavtal, om de ändå kan göra detta som är centralt för dem? Teoretiskt kan man framställa kärnvapen via laboratorium, men i praktiken är det mycket osannolikt att det går att göra. Framför allt nya kärnvapenstater kan aldrig lita på teoretiska prov, utan de måste alltid ha ett ordentligt test för att det skall fungera. Då är det snarare så, att provstoppet förstärker icke-spridningsregimen. Det mest effektiva man kan göra för att få fler stater att ansluta sig till icke-spridningsregimen och därmed förhindra kärnvapenuppkomsten är att man seriöst förhandlar fram ett fullständigt provstoppsavtal. Alla element i NPT-avtalet är naturligtvis centrala och viktiga. Men det element som Sverige länge har varit angeläget om att understryka är artikel 6, som säger att när vi har åtagit oss att icke skaffa oss kärnvapen, så har vi gjort det därför att kärnvapenstaterna har åtagit sig att seriöst göra sig av med kärnvapen. Detta finns alltså reglerat i artikel 6, och det är naturligtvis mycket viktigt att man trycker på för att det skall komma till stånd -- att de också skall uppfylla sin del av ickespridningsfördraget. Det finns en stor risk för att år 1995 alla de länder runt om i världen som menar att kärnvapenmakterna inte fyller sin del av avtalet inte är beredda att förlänga icke-spridningsavtalet. Det vore det allvarligaste som kunde inträffa. Det är ett oerhört viktigt instrument för att förhindra kärnvapen, och därför är det viktigt att vi mycket hårt arbetar för att få alla stater att ställa upp på ett provstoppsavtal. När det gäller initiativ för att granska de medicinska och miljömässiga effekterna djupare än vad som hittills har kunnat göras, så är de starkaste motståndarna, måste jag tyvärr säga, Frankrike och USA. Jag har fört den här diskussionen i kärnvapenstudien med företrädarna för dessa länder. Att få en fullständig enighet om detta tror jag blir mycket svårt. Men ett internationellt tryck för att de skall ställa alla relevanta data till förfogande -- inte bara de data som de själva vill ställa till förfogande -- kan innebära att man förhindrar att kärnvapenprov företas på sådana farliga platser som Mururoa-atollen. Därför är det viktigt att Sverige driver den frågan. Det bästa sättet över huvud taget för att hjälpa befolkningen, i Sovjet eller på andra ställen, måste vara att få ett stopp för alla kärnvapenprov, och få det så snabbt som möjligt. Min fråga är naturligtvis om regeringen är beredd att med alla metoder -- och jag nämnde alltså en serie metoder -- arbeta för att stoppa och nedrusta kärnvapen, och om jag kan betrakta det som självklart att orden ''på sikt'' försvinner ur den svenska formuleringen.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för förtydligandet. Jag tror att vi är eniga om att vi gemensamt skall kunna fortsätta att hjälpas åt med Sveriges aktiva arbete för provstopp och kärnvapennedrustning. Jag fick inte riktigt svar när det gällde uttrycket ''på sikt''. Men det kanske jag kan få den här gången. Det gäller alltså om vi kan räkna med att Sverige skall föra samma politik som tidigare när det gäller provstopp, dvs. att arbeta för att så snart som möjligt uppnå ett provstoppsavtal. Utrikesministern nämnde att det behövdes en serie initiativ för att komma tillrätta med det hot som kärnvapen utgör. Låt mig nämna ett område där vi från svensk sida skulle kunna agera. Jag håller med utrikesministern om att risken för spridning är enorm, inte minst med tanke på de f.d. sovjetiska kärnvapenteknikerna och forskarna. De är en stor skara, och de har dessutom blivit ombedda att söka sig arbete utomlands -- vilket kan vara ganska förödande. Det finns en bra väg som skulle kunna initieras och ges stöd så att den används. I USA har man undersökt miljömässiga effekter av kärnvapenframställning och över huvud taget uranframställning. Det har visat sig att de miljömässiga effekterna är förödande, och man har beräknat att det kommer att kosta ca 400 miljarder dollar för att återställa miljön i USA. Men all teknik och kunskap finns inte för detta. Den kunskapen finns hos de ryska teknikerna med erfarenhet från Tjernobyl och Kystym. USA har nu anslagit en summa på, tror jag, 350 miljoner dollar i ett första steg. En del av pengarna skulle kunna användas för att finansiera och avlöna ryska tekniker och utveckla den teknik som skulle kunna komma också USA till godo. Det vore bra om Sverige på något sätt kunde hjälpa till och säga ifrån att här finns kloka idéer. Sverige kunde själv ta initiativ. Jag blir orolig över de signaler som kommer från Sovjet om att Sovjet på nytt funderar på att företa kärnvapenprov i Novaja Semlja. Jag vill gärna höra utrikesministerns inställning. Jag utgår från att Sverige på nytt kommer att reagera kraftigt om kärnvapenproven kommer att återupptas. Området är mycket olämpligt för kärnvapenprov, det är de facto en osäker miljö, och det kan bli direkta effekter för Sverige. Min fråga kvarstår. Jag tolkar det utrikesministern sade som att regeringen är beredd att aktivt på allt sätt verka för en kärnvapenfri värld -- med alla de initiativ jag nämnde tidigare. Kommer uttrycket på sikt att försvinna?
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag kommer indimpande något sent till denna debatt. Den tidigare debatten var något raskare än vad jag hade räknat med. Jag vill passa på tillfället att uttala min tillfredsställelse över att en del oklarheter som har förekommit i debatten när det gäller svensk nedrustningspolitik nu blir undanröjda. Det har förekommit en diskussion om huruvida Sverige skulle stå fast vid den höga prioriteringen av kravet på ett fullständigt provstopp. Jag tycker att det framgår tydligt av interpellationssvaret och debatten att den höga prioriteringen står fast. Den här frågan är viktig, eftersom kärnvapenprov i sig alltid utgör ett ekologiskt hot. Det finns inga rena, snygga och prydliga kärnvapenprov. De innebär alltid en belastning på miljön, plus att de driver fram en kvalitativ utveckling av kärnvapen, samt att det fortsatta bedrivandet av kärnvapenprov gör det svårare att få respekt för icke-spridningsavtalet. Det här har redan kommenterats. Jag vill för vår del betona att det är viktigt att målet provstopp finns kvar. Brister när det gäller provstopp får inte tas till intäkt för att inte utveckla andra områden, t.ex. icke-spridningsavtalet. Vi har ingen anledning att understödja de försök som görs att skapa något slags länk mellan de två områdena. Såväl provstopp som icke-spridning måste drivas på egna meriter. Jag tycker att klarläggandet av den svenska linjen är mycket värdefull.

Fru talman! Det var ett positivt besked att Sverige är beredd att ta upp frågan om de fortsatta provsprängningarna i Novaja Semlja. Sprängningarna har ju som sagt en stor påverkan på oss som bor i Norden. De bilder som har framkommit visar på det ansvar som tas i området, och det pekar verkligen på att vi bör ta frågan på allvar. Jag var nyligen på Militärhögskolan i Stockholm och lyssnade på ett föredrag om en amerikansk forskare som hade varit i kustområdet vid Novaja Semlja. Militära fartyg förföll helt och hållet och rostade, och dessa var alltså synliga. Vad man sedan har dumpat ute i havet kommer vi att få rapport om. Det kan man inte se på bilder. Men hela situationen är skrämmande. Om man nu tar upp frågan om provsprängningar bör man också ta upp frågan om Chetek, det projekt som finns om att spränga kärnvapen i Novaja Semlja och att man också skall spränga kärnavfall osv. och ta hand om det på det viset. Vi bör också få reda på vad detta innebär. Vad är det för avfall man skall spränga? Det kan också ha påverkan på vår situation. Jag vill därför be utrikesministern att även ta upp frågan om Chetek.

Fru talman! Jag vill till en början säga att jag är mycket glad över att denna debatt har kommit till stånd. Det har förekommit en hel del missförstånd när det gäller expertgruppen, och jag är glad över att utrikesministern har markerat vad som är en tjänstemannaprodukt och vad som är regeringens politik. Jag är också mycket glad över att utrikesministern klart säger ifrån att regeringen kommer att ta upp detta i bilaterala samtal, vilket är viktigt att göra med alla parter när möjligheten finns. Samarbete är utomordentligt bra, och man kan komma väldigt långt. Men man får aldrig glömma att man också måste ställa krav. Det får aldrig bli så att den starkaste motparten bestämmer dagordningen. När de säger: Vi vill inte -- då får vi inte böja oss för det. Det tror jag heller inte utrikesministern menar. Men jag vill ha sagt att det är oerhört viktigt att Sverige driver på i denna fråga, trots att USA och Frankrike säkert inte är villiga att ställa sig bakom ett kärnvapenprovstopp. Det finns inget annat reellt motiv för kärnvapenprov än att utveckla mer raffinerade kärnvapen. Jag håller med utrikesministern om att situationen i dag är helt förändrad. Det finns inte längre några motiv för dessa kärnvapenprov. Det har påbörjats en kärnvapennedrustning, och det finns inte några motiv för att utveckla mer raffinerade kärnvapen. Argumentet från de starka kärnvapenmakterna har fallit sönder, och det bör man också använda sig av. Jag är glad för denna debatt, och jag är glad för svaret. Jag önskar utrikesministern lycka till i sitt aktiva arbete för att stoppa kärnvapen.

Fru talman! Pontus Wiklund har frågat mig om jag anser att det är angeläget med ett nationellt organ som granskar och bedömer patienters och anhörigas klagomål på bristande sjukvårdsresurser. Sjukvårdshuvudmannen skall enligt hälso och sjukvårdslagen erbjuda en god hälsooch sjukvård. Bl. a. skall patientens trygghet i vården och behandlingen tillgodoses. Den som anser sig ha blivit illa behandlad inom vården har möjlighet att vända sig till socialstyrelsen, som utövar den statliga tillsynen över hälso och sjukvården, eller till hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd, vilket Pontus Wiklund också framhållit. Vårdbehövande kan emellertid också vända sig till landstingens förtroendenämnder, som skall främja kontakten mellan patienten och hälsooch sjukvårdspersonalen samt förmedla den hjälp till en patient som förhållandena kräver. Förtroendenämnder finns sedan den 1 juli 1980 på försök i varje landsting och kommun som inte ingår i ett landsting. Nämndernas verksamhet omfattar all somatisk och psykiatrisk vård som landstingen och de landstingsfria kommunerna ansvarar för enligt hälso och sjukvårdslagen. Förtroendenämnderna skall förmedla information och ge stöd och hjälp i olika former till patienten. En förtroendenämnd skall vidare verka för att patienternas rättigheter tas till vara och deras integritet skyddas. Den har också till uppgift att för de ansvariga påpeka eventuella behov av resurser inom ett visst område. Förtroendenämndsverksamheten fyller en viktig funktion inom hälso och sjukvården genom att främja kontakterna mellan patienter och hälso och sjukvårdspersonal samt genom att informera och hjälpa patienter. Jag vill här meddela att regeringen i går -- på min föredragning -- beslutade att till riksdagen överlämna en proposition om förtroendenämndsverksamhet inom hälso och sjukvården, vari bl.a. föreslås att denna verksamhet skall permanentas. Som bakgrund till Pontus Wiklunds förslag om ett nationellt organ för att behandla klagomål över bristande sjukvårdsresurser ligger emellertid påståendet att gapet ökar mellan angelägna behov av meningsfull sjukvård och tillgängliga resurser att ge sådan vård. Vidare pekar Pontus Wiklund på att patientens inflytande över sin vård är starkt begränsat. Jag tror för min del inte att lösningen på dessa problem består i att skapa ett nationellt kontrollorgan. Vi måste i stället genomföra reformer inom hälso och sjukvården bl.a. med avseende på dess finansiering och organisation. Härigenom ökar möjligheterna att hälso och sjukvården blir så effektiv inom ramen för de tillgängliga resurserna att ingen vårdbehövande skall behöva hamna utanför den eller bli styvmoderligt behandlad. Patienten har emellertid ibland en svag ställning som konsument. Patienten kan i många fall inte själv ställa en riktig diagnos och inte heller bedöma om vårdpersonalens behandling är korrekt och om resultatet av den är rimligt. I det professionella systemet har vårdpersonalen därför en stark ställning och kan ofta -- i kraft av sitt stora kunnande -- göra livsavgörande ställningstaganden för patientens räkning. Detta medför att det blir särskilt viktigt att samhället genom särskilda system av regler och kontroller skapar garantier för att insatser som görs är professionella och väl grundade i medicinsk vetenskap och erfarenhet. Jag vill med anledning av vad jag här har sagt om patientens ställning i vården meddela att regeringen i förra veckan fattat beslut om att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att dels analysera och bedöma hälso och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, dels överväga hur hälso och sjukvården bör finansieras och organiseras på den övergripande samhällsnivån. I den senare delen av uppdraget ingår bl.a. att se över hur den demokratiska insynen i olika finansierings och organisationsmodeller kan säkerställas. Härmed avses bl.a. att finna vägar att stärka patientens ställning i den framtida hälso och sjukvården. Sammanfattningsvis konstaterar jag att patienten i dag har möjlighet att få sina rättigheter tillvaratagna och sin integritet skyddad bl.a. genom den verksamhet som bedrivs av socialstyrelsen, hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd samt förtroendenämnderna. Den större översyn av hälso och sjukvårdens finansiering och organisation som nu inleds kan komma att resultera i förslag om ytterligare insatser på detta område.
Fru talman! Jag tackar sjukvårdsministern för svaret. Det är i många stycken utförligt och positivt, och jag kan instämma i mycket. Men det glider förbi det min interpellation egentligen handlar om, nämligen att det finns åtskilliga patienter med ''grå sjukdomar'' som på grund av resursbrist inte får rum i sjukvårdsapparaten eller som vårdas på för låg vårdnivå. När de påtalar detta kan de inte få sina klagomål objektivt bedömda. Jag skall återkomma till värdet i att kunna få det. Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd liksom socialstyrelsen fullgör enligt min mening på ett bra sätt sin huvudsakliga funktion i fråga om individtillsyn, dvs. sjukvårdspersonalens yrkesutövning, det sätt på vilket den enskilde utför sina åligganden. HSAN har där också en dömande roll. Men när det gäller brister i systemet, exempelvis resursbrist, som inte kan läggas någon enskild ur sjukvårdspersonalen till last, kan inte socialstyrelsen eller hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd göra någon större insats. Detta sagt även med vetskap om socialstyrelsens ambitiösa program Aktiv uppföljning, och med kännedom om socialstyrelsens regionala organs arbete, som dock onekligen är ett steg i rätt riktning. Det betyder heller inte så mycket i detta sammanhang att kommunerna numera är skyldiga att göra anmälan enligt lex Maria. Detta sagt mot bakgrund av ÄDEL-reformen och det sjukvårdsansvar som kommunerna numera har. Sjukvårdsministern pekar speciellt på landstingens förtroendenämnder, vilka funnits på försök sedan 1980 och nu skall permanentas och i samband därmed få vidare funktioner. Enligt min bestämda uppfattning kan förtroendenämnderna inte fullgöra den uppgift jag efterlyser. Förtroendenämnderna skall ju, som sjukvårdsministern säger, förmedla kontakt, informera och hjälpa. Det är i och för sig bra, men de utgår vanligen från det system som finns och de resurser som är givna vid tillfället -- och de resurserna kan variera mycket från tid till annan -- och försöker att få nöjda patienter och anhöriga inom de ramarna. Det lyckas de rätt ofta med. Men de gör vanligen inte, såvitt jag vet, någon objektiv bedömning i de ärenden jag har pekat på. Min erfarenhet är att patienter och anhöriga, som framfört klagomål av den art jag talar om, ganska snart resignerar. De får ingen framgång. Detta har spritt sig. Det är i dag bara ett fåtal av dem som upplever en brist på sjukvårdsresurser i en viss vårdsituation som svår som hör av sig till andra än den vårdpersonal som också ser resursbristen som plågsam. Man vet att det inte lönar sig att gå vidare. Det står en del om detta i maktutredningen som kom för tre fyra år sedan. Varför är det viktigt att man får sina klagomål objektivt prövade och bedömda? Dels betyder det givetvis mycket för den enskilde att från överordnad instans få veta att man har rätt och att klagomålen är befogade, dels finns enligt min mening en moralisk dimension i detta. Vi har en sjukvårdsorganisation där de allra flesta patienter i själva verket, trots allt tal om valfrihet, har mycket små möjligheter att påverka sin vård vare sig i planeringen eller i akuta situationer. Systemet är så upplagt att patienten styrs så att patienten passar in. Med detta avser jag den del i vården som inte rör frågor på det professionella planet, något som givetvis professionen skall ha hand om. Jag tror egentligen att sjukvårdsministern och jag är överens om detta. Det som sjukvårdsministern utlovar är hoppfullt, nämligen att patientens ställning skall stärkas i den framtida sjukvården, men vi är ännu inte där. Sedan vill jag ta fram ytterligare en speciell aspekt. Såväl den kommande parlamentariska kommittén som skall analysera och bedöma sjukvårdens resursbehov och finansiering som den parlamentariska kommitté som skall studera den svåra prioriteringsproblematiken skulle säkerligen vara betjänta av ett bättre underlag när det gäller icke tillgodosedda sjukvårdsbehov än vad som finns i dag. Köer är ju endast en liten del av problematiken. De finns inom den mera tekniska och glamorösa sjukvården. Jag har länge drömt om, och hoppats på, ett kvalitetssäkringssystem av befolkningsansvarsmodell. Där kunde man få fram detta. Men sådant lär dröja.

Jag är medveten om att sanktionsmöjligheterna mot huvudmannen blir begränsade, men jag ser icke detta som det viktiga, utan fast mer att patienten kan få rätt och att vi får fram värdefulla fakta. Delar inte sjukvårdsministern den bedömningen?